Herr talman! Näringspolitiken är av avgörande betydelse för hela välståndsutvecklingen i vårt land. Utan en fortsatt industriell expansion kommer vi inte att kunna utveckla det svenska samhället på det sätt och i den takt som vi önskar. En stark industrisektor är nödvändig för att vi skall kunna ge människor arbete, trygghet och omvårdnad, för att vi skall kunna minska de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället, för att vi skall kunna skapa en regional balans och för att vi skall kunna värna Sveriges ekonomiska oberoende. Vi kan nu se tillbaka på närmare tre års borgerlig industripolitik, och det är ingen uppmuntrande syn — tvärtom. Det har varit en politik som på många områden inneburit förlorade år för svensk industri och dess anställda. 100 000 industriarbeten har försvunnit. Redan utsatta orter har förlorat sin industriella bas. Och det på sikt mest allvarliga: industriinvesteringarna har sjunkit med en tredjedel. Satsningarna på forskning och utveckling har begränsats. Detta är borgerliga misslyckanden som vi kommer att få känna av långt in i framtiden. Varför blev det då så här? Varför blev inte den borgerliga industripolitiken den framgång som man utlovade? Varför blomstrar inte svensk industri som aldrig förr i dag efter tre års borgerligt styre av vårt land? Jag tror att svaret i grunden är enkelt, nämligen att utgångspunkten för den borgerliga politiken är fel och omöjlig: fri kapitalism och fria marknadskrafter kan inte lösa våra industriella problem — inte om vi skall ta hänsyn till människorna. Vi minns alla den borgerliga propagandan i 1976 års valrörelse — att den svenska industrins problem är de anställdas höga löner och företagens låga vinster. Receptet man gav från de borgerliga talarstolarna var enkelt, och det blev kännbart för löntagarna. Reallönerna sjönk. Samtidigt gavs företagen ekonomiska lättnader av tidigare icke skådad omfattning. Slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften gav på ett enda bräde företagen miljardbelopp utan att någon visste vilka effekter detta skulle få. Men betydde då inte denna enorma omfördelning till företagens förmån någon lösning på de industriella problemen? Svaret är nej. I bransch efter bransch och på ort efter ort blev problemen akuta och krisartade. De borgerliga regeringarna har gång på gång tvingats överge sin okritiska tilltro till marknadskrafternas välsignelse. På område efter område har direkta statliga åtgärder satts in. Det skall inte förnekas att dessa åtgärder i långa stycken varit nödvändiga. Däremot har vi från socialdemokratiskt håll i många fall varit kritiska mot bl.a. det sätt på vilket stöden utformats. Insatserna gjordes planlöst, och i flera fall var det slöseri med skattebetalarnas pengar. Vad som emellertid är långsiktigt än allvarligare är att den verklighet som man mötte inte satte några spår i den grundläggande inställningen till samhällets och löntagarnas medverkan i näringslivets utveckling. Man fortsatte att motsätta sig varje förslag att genom en bättre planering i tid kunna vidta åtgärder och därigenom förebygga eller åtminstone minska problemen. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har avslagit många förslag som var utformade i detta syfte. Resultatet har blivit en defensiv politik, en avvecklingspolitik som låter även på sikt livskraftiga verksamheter försvagas. Detta märks inte minst på utvecklingen inom våra traditionella industribranscher, i våra basindustrier. Men det har inte bara inneburit en avveckling av vad vi har. Den defensiva borgerliga politiken har också kännetecknats av frånvaron av stimulans till utveckling och nysatsning. En sådan politik är i längden förödande för hela den industriella utvecklingen. Också på detta område har våra förslag till en medveten och offensiv politik avvisats. Detta skulle ha kunnat vara en lidandets historia från en gången tid. Tyvärr är det inte så. Den folkpartistiska industripolitiken ger inget hopp för framtiden. Med en åsnas envishet håller regeringen fast vid låt-gå-politiken. Vi tycker att detta är minst sagt förvånande med tanke på de tidigare erfarenheterna. I skenet av den framtida strukturomvandling som regeringen själv förutser blir den föreslagna politiken inte bara ologisk utan också ansvarslös. Vi har i dagarna fått ett klargörande exempel på vad en sådan politik i praktiken innebär. Jag syftar på de borgerliga partiernas ställningstagande till vårt krav på en plan för järngjuteriindustrins utveckling. Enligt statens industriverk är situationen i branschen alarmerande och risker finns för att även långsiktigt livskraftiga företag slås ut. De borgerliga anser att den bantning av branschen som är nödvändig sker bäst på naturlig väg. Och den naturliga vägen är enligt borgerlig uppfattning friare marknadskrafter och högre företagsvinster. Men detta ger ju varken trygghet för människorna eller ökade investeringar. Låt mig sammanfatta: Socialdemokratin avvisar den borgerliga industripolitiken därför att den är oförenlig med våra sociala målsättningar. Vi kan aldrig acceptera att människors trygghet i jobbet sätts på spel därför att aktiva samhällsingripanden skulle strida mot liberala doktriner. Och vi kan aldrig acceptera att en social nedrustning ses som ett medel att lösa industrins problem. Vi menar att industripolitiken har en enda uppgift: att trygga jobben och skapa nya jobb. Och vi menar att näringslivets utveckling är en angelägenhet för hela samhället. Ett huvuddrag i en socialdemokratisk industripolitik är kravet på en planerad utveckling av industrin, formad i samverkan mellan samhället, företagen och de anställda. Ett annat inslag är en massiv satsning på framtiden — på forskning och utveckling, på utbildning och på investeringar i produktionsapparaten, på utvecklingsbolag och nationella storprojekt. Om inte en satsning sker nu, betyder det att vi i stället får en svår arbetslöshet på 1980-talet. Vi har sammanfattat vår syn på industripolitiken i sju grundläggande punkter. Jag menar att dessa tillsammans ger en bild av en offensiv industripolitik, som i grunden — och på ett avgörande sätt — skiljer sig från den gemensamma borgerliga uppfattningen. Vår näringspolitik är en social näringspolitik. Sverige behöver en fortsatt långsiktig industriell expansion. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna förverkliga målet arbete åt alla och få resurser för en fortsatt utbyggnad av den gemensamma sektorn, en ökad social och ekonomisk utjämning och en balanserad regional utveckling. Industriutvecklingen måste ske på människornas villkor. Utvecklingen får inte ske till priset av utslagning och sämre arbetsförhållanden. Arbetsmiljön — såväl psykisk som fysisk — måste förbättras. Utvecklingen får inte innebära en rovdrift med våra naturresurser. Våra satsningar på forskning och teknisk utveckling måste öka kraftigt. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna utveckla våra industriella verksamheter, effektivisera vår produktionsapparat och höja kvaliteten på vår produktion. Vi måste också öka satsningarna för att förbättra den industriella miljön. Vi måste vidareutveckla våra basnäringar. Parallellt med våra satsningar på nya produktområden måste vi slå vakt om, effektivisera och vidareutveckla våra traditionella basnäringar. Vi har inte råd att utan ansträngningar ge upp arbeten, branscher eller delbranscher. I våra basnäringar finns en betydande utvecklingsmöjlighet som vi måste ta till vara. Vi måste låta vår väl utvecklade gemensamma sektor bli en motor i vår industriutveckling. Inom stora delar av den gemensamma sektorn har vi i vårt land nått en utvecklingsnivå som är utomordentligt hög vid en internationell jämförelse. Våra erfarenheter och vårt kunnande liksom våra högt ställda krav på samhällsservice måste tas till vara inom industrisektorn och stimulera industriutvecklingen. De anställda måste på ett helt annat sätt än hittills delta i industrins utveckling. De anställdas medverkan i och inflytande över de beslut som styr utvecklingen måste ökas. Detta är inte bara en demokratisk rättighet. Det är också helt nödvändigt att de anställdas erfarenheter och kunnande på alla nivåer tas till vara i företagen. Det har gång på gång visat sig att de anställda tidigt såväl inser problem som utarbetar lösningar. Det finns flera exempel på detta. Detta är en resurs som inte får förbigås. Vi måste vara beredda att gemensamt säkra de resurser som krävs för en positiv industriutveckling. Industrins finansiering kan långsiktigt tryggas endast genom kollektiva ansträngningar. Löntagarfonder samt strukturoch utvecklingsfonder är därför nödvändiga. Socialdemokratin har presenterat principer. Vi har ett konkret industripolitiskt handlingsprogram. Vi lägger fram förslag om en kraftig utbyggnad av den industripolitiska planeringen. Våra förslag utgår från två grundsatser: För det första: Det är i sista hand samhället som har ansvaret för den svenska industrins utveckling. Därför måste samhället genom kraftfulla insatser ta ledningen i den industriella utvecklingen. Det som i dag händer i skogsindustrin är ett talande exempel på vad som händer när regeringen undandrar sig det ansvaret. För det andra: Vi måste på ett helt annat sätt än tidigare ta till vara de anställdas kunnande och initiativkraft, och deras intresse av trygga jobb, när vi bygger upp framtidens svenska industri. Förslagen om en utbyggnad av den industripolitiska planeringen, i former som innebär en praktisk fördjupning av demokratin, är en huvudlinje i vår industripolitik. En annan är att vi föreslår en kraftig utbyggnad av resurserna för industripolitik — en förstärkning långt utöver vad något av de borgerliga partierna är berett att ställa sig bakom. Vi lägger fram förslag om ett brett program för en starkt ökad forskningsoch utvecklingsverksamhet inom den svenska industrin och om företagens försörjning med kapital. Vi föreslår åtgärder för den statliga företagssektorn och för att stimulera exporten. För de mindre och medelstora företagen presenterar vi ett omfattande åtgärdsprogram. Vi har, herr talman, presenterat många förslag för en industriell utveckling. Det speglar vår uppfattning att det inte finns några enkla lösningar inom näringspolitikens område. Det kommer att krävas ett envist vardagsarbete i samverkan mellan samhället, företagen och de anställda om vi skall kunna komma till rätta med den svenska industrins problem. Men vi får inte tveka att satsa massivt, planmässigt och målmedvetet om vi skall kunna bygga upp en industri som ger oss jobb på 1980-talet.
Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten nu, men låt mig ändå göra en kort kommentar till en del av det som Thage Peterson nu sagt. Vi kan vara ense om bakgrunden: behovet av en stark industrisektor. Men när sedan Thage Peterson övergår till att säga att de tre senaste åren och de två regeringarnas fögderi på industriområdet karakteriseras av en serie misslyckanden och frågar varför, så är väl ändå detta en generande enkel förkunnelse — analys vore det alltför artigt att kalla det. I denna skildring finns ingenting om världskonjunkturen, om det konjunkturförlopp som i så hög grad har styrt utvecklingen. Det finns ingenting om den kostnadsexplosion som socialdemokraterna bakade ihop och som de nya regeringarna fick överta. Ingenting av detta — bara en enkel förkunnelse. När det sedan gäller vad som bör göras så sade Thage Peterson nyss att det finns inga enkla lösningar. Nej, det är verkligen sant. Men han borde tillämpa det själv också.

Detta sades om regeringar som har gjort de ojämförligt största satsningar som någonsin har gjorts i detta land på både arbetsmarknadsoch industripolitikens områden. Mera konkret omnämndes denna regerings skogsindustripolitik som ett exempel på förfelade insatser. Det är en egendomlig karakteristik av åtgärder som har varit omfattande, beslutsamma och konkret underbyggda samt insatta på de punkter där de har behövts. Det är alltså inte några allmänna sentenser om planmässighet eller några miljarder allmänt och oprecist anslagna till strukturbolag. Jag kan inte finna att Thage Petersons karakteristik av den industripolitik som nu bedrivs och som här föreslås är väl underbyggd.

Herr talman! Till skillnad från industriministern delar jag i alla väsentliga stycken de skarpt kritiska värderingar som Thage Peterson framförde om den rådande industripolitiken. Men utan att vara ute i ett polemiskt syfte vill jag ändå — för jag tror det kan vara intressant och viktigt — ta upp några aspekter utifrån de värderingar Thage Peterson framförde och ställa några frågor. Thage Petersons anförande antyder ganska klart att man av den hittillsvarande långsiktiga utvecklingen i landet från socialdemokratins sida drar slutsatsen att det är dags att börja introducera andra medel, större grad av planmässighet och mer av aktivt ingripande. Det fanns ju tidigare en helt motsatt teori, nämligen att man skulle kunna låta det privata näringslivet sköta sig självt, effektivisera så gott det förmådde osv., och så skulle man nöja sig med att fördela resultaten. Har inte denna politik — och är inte Thage Petersons anförande ett indirekt erkännande av detta — lett fram till att man från arbetarrörelsens sida har nödgats acceptera en mängd kapitulationer och en strukturomvandling som har varit helt betingade av kapitalistiska förhållanden? Ärinte dettat.ex. bakgrunden till att man är tvungen att skriva under på varvspropositionen, skriva under på SSAB:s strukturplan, inte ta itu med den våldsamma kapitalutförseln, osv.? Är det inte dags att på ett helt annat och aktivare sätt angripa dessa problem? Sedan vill jag ställa ett par andra frågor. I Thage Petersons programmatiska framställning talas väldigt mycket om satsningar, tillväxt och sådant, men jag skulle vilja ifrågasätta det sättet att resonera. Jag menar att det inte räcker inför dagens opinion ute bland människorna. Man måste i stället tala betydligt mer om dessa frågor: Tillväxt i vad? Tillväxt för vad? Vad skall den tillväxten bestå av? Vi kan inte bara låta allting växa. Vi kan inte bara öka satsningarna överallt. Det måste finnas en politisk och social målinriktning i produktionens innehåll och ändamålsenlighet. Diskussionen om alternativ produktion finns ute bland arbetarna, och den borde arbetarrörelsen ta upp mer. Sedan säger Thage Peterson alldeles riktigt, som jag också framhöll, att den tid är slut när man kunde ha ekonomisk utveckling utan att de anställda tog aktiv del i processen. Det tror jag är mycket nödvändigt att understryka. Jag vill också fråga: Är det inte litet förmätet av er att bara helt enkelt avstyrka vpk:s förslag om ett stort statligt industriprogram? Är inte detta just vad arbetarrörelsen behöver? Och varför är man så rädd för att det i de nya statliga industrierna skall vara majoritet för valda representanter för de anställda?

Herr talman! Det är helt klart att den internationella utvecklingen satt djupa spår också i Sverige. Självfallet är det så, och det har vi aldrig förnekat från socialdemokratiskt håll. Men hur har de två borgerliga regeringarna mött denna internationella utveckling med svensk politik och svenska åtgärder? Jo, man har satsat oplanerat, man har gått in med åtgärder först när kriserna har blivit akuta. Man har också förstärkt svårigheterna i samband med bl.a. den internationella konkurrensen med exempelvis ett minskat bostadsbyggande, med minskade investeringar. Dessa båda svenska bedrifter får de två borgerliga regeringarna verkligen ta ansvaret för. Sverige står inför stora problem på näringspolitikens område. Under de här åren av borgerligt styre har vart femtonde jobb inom industrin försvunnit, och de flesta delar av vårt land har drabbats av nedläggningar och driftsinskränkningar inom industrin. Hårdast drabbade är de delar där problemen redan tidigare var stora. Men regeringen har icke vidtagit några åtgärder för att minska dessa problem. Över 300 000 människor i vårt land går i dag arbetslösa eller är sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Över 15 96 av befolkningen i förvärvsarbetande ålder i Norrbotten går arbetslös eller är sysselsatt genom AMS-åtgärder. Den borgerliga politiken har alltså förstärkt de svårigheter som vi brukar kalla internationella. Hade inte den folkpartistiska politiken i riksdagen rättats till genom socialdemokratiska förslag, hade skadorna blivit än värre. Jag har tidigare påmint industriministern om vad som hade hänt om vi hade följt folkpartiets förslag beträffande varven. 6 000 människor i Västsverige och i Skåne hade ju då kastats ut på gatan i arbetslöshet. Vad hade hänt om vi hade följt era förslag när det gäller LKAB eller i fråga om åtgärder inom flera andra områden? Det är alltså tur att folkpartisterna så här i efterhand har haft en riksdag som rättat till de grövsta misstagen, som hotat att förvärra kriserna och öka arbetslösheten. Till Jörn Svensson vill jag säga att det finns anledning för oss alla att ställa upp i diskussionen om alternativ produktion liksom om ny produktion över huvud taget. Det gäller alla: samhället, de anställda och företagen. Ingen idé och inget förslag får lämnas oprövat, utan det måste prövas i den industriella verksamheten.
Herr talman! Jag skall inte gå in på frågan om bostadsbyggandet. Jag observerar att Gösta Bohman har ordet för ett längre anförande, och han tar måhända upp en debatt om den borgerliga bostadspolitiken. Låt mig bara konstatera att den stora nedgången i bostadsbyggandet här i landet skedde medan socialdemokraterna satt vid makten. Det vi här skulle debattera är vägar att tackla de industripolitiska problemen. Jag kan inte finna att Thage Peterson på något sätt har tagit upp problematiken i fråga om planhushållningen i en debatt som har det syfte vi båda eftersträvar, nämligen att verkligen tackla problemen, låt vara på olika sätt. Svagheten i hans sätt att tackla problemen är att han inte tar upp svårigheterna att planera framöver. Dessa svårigheter belyses i den industripolitiska propositionen, och jag uppehöll mig ganska utförligt vid dem i mitt inledningsanförande. Många auktoriteter har dessutom nyligen gett övertygande exempel på dessa svårigheter. Thage Peterson berörde inte heller problemet hur man skall bemästra marknadskrafterna på de internationella marknader som Sverige är så starkt beroende av. 300 000 personer är arbetslösa eller på det ena eller andra sättet omhändertagna av arbetsmarknadsorganisationen, säger Thage Peterson. Och till detta kopplar han påståendet att om inte socialdemokratin hade påverkat våra ståndpunkter så skulle exempelvis inom varvshanteringen ytterligare 6 000 personer — han menade väl 4000 — nu ha förstärkt denna kår. Men socialdemokraterna och folkpartiet har ju samma sysselsättningsvolym beträffande varven och har också enats om sättet att ta hand om dem som friställs. Att det då är fråga om en reell minskning av antalet jobb och en överflyttning från att ha jobb till att vara med i denna 300 000-armé, som Thage Peterson talade om, kan väl ändå inte bestridas.
Herr talman! Det finns tydligen en arbetsfördelning mellan folkpartiet och moderaterna i den här debatten som innebär att det är med Gösta Bohman jag skall diskutera bostadsbyggandet. Då får jag väl vänta tills jag kommer i samspråk med honom om en stund. När jag tog upp industripolitiken och kritiserade folkpartiet var det av framför allt följande skäl. De senaste årens utveckling har visat för alla att vi måste inse att om vi skall trygga människors sysselsättning och orters och regioners framtid så måste samhället gå in aktivt och vara med och planera. Men dessa erfarenheter har inte satt ett enda spår i regeringens industripolitiska proposition, utan ansvaret för vårt lands industriella utveckling och välståndsutveckling vill folkpartiet och dess industriminister helt lägga i företagsledarnas och kapitalägarnas händer. Det är en linje som socialdemokratin och arbetarrörelsen inte accepterar. Den linje som folkpartiet företräder är att först när problemen på något område blivit akuta så är samhällsingripanden motiverade, och även i sådana fall skall de begränsas så långt som möjligt. Men detta hindrar inte industriministern från att gå igenom den svenska industrin och peka på problem inom bransch efter bransch. Och han konstaterar att det kommer att ske mycket stora förändringar inom svensk industri. Men vad följer sedan? Jo, dessa förändringar kommer att beröra tiotusentals anställda och deras familjer — men de skall inte få ha någon uppfattning om hur förändringarna skall ske. Varken samhället eller löntagarna utan hela tiden företagarna och kapitalägarna skall svara för denna process. Och det är när folkpartiet avvisar en planerad industripolitik och tar avstånd från en medverkan från samhällets och löntagarnas sida som vi säger att en sådan industripolitik inte bara är äventyrlig utan farlig för framtiden. Att möta 1980-talet oplanerat ger bara ökad arbetslöshet. Jag beklagar verkligen, industriministern, att den folkpartistiska regeringen är så fast förankrad i de liberala myterna om de fria marknadskrafterna, som man tror ställer allt till rätta, att den inte har kunnat lära någonting av de gångna årens erfarenheter, med ökad arbetslöshet, minskad investeringstakt och utslagning från arbetslivet.
Herr talman! Thage Peterson sade nu att vi vill överlämna helt åt kapitalägarna och industrin att driva industripolitiken. Ungefär så står det också i den socialdemokratiska partimotionen, men det blir inte mer sant därför att Thage Peterson nu upprepar det. Det är dock så att vi inte bara i arbetsmarknadspolitiken utan också i industripolitiken har gått in med stora konkreta satsningar. Det skedde under trepartiregeringen. Det sker under den nuvarande regeringen. Det är vidare så att samhället redan gör betydande generella satsningar, också i offensivt syfte. Detta accepterar vi, och vi bygger ut det med förslag i den här propositionen. Påståendena om att vi överlämnar åt industrin och kapitalägarna att ensamma sköta industripolitiken är alltså icke sanna. Jag skulle kunna exemplifiera detta ytterligare. Vad meningsskiljaktigheterna handlar om är ju hur mycket av statlig planering, grundad på framtidsbedömningar — som är osäkra och ofta felaktiga —, hur mycket av centrala beslut som vi skall ha. Vi är på det klara med, pragmatiskt, att det behövs mycket av samhällsinsatser, men vi ser i detta icke något självändamål och icke något ideal. Vi vill hålla det till det som förefaller praktiskt behövligt och inte gå längre än så.

Herr talman! De här industrioch näringspolitiska debatterna har i stor utsträckning kommit att gälla hur många miljarder eller hur många miljoner som skall satsas på olika stödåtgärder till mer eller mindre krisdrabbade branscher. Debatten har kommit att gälla hur samhället skall styra strukturförändringar och utveckling i det svenska näringslivet. Vad och hur mycket skall staten göra? Vilka uppgifter skall läggas på industriverket och STU? Vilka — ytterligare = beslutsorgan och = planeringsinstrument och branschutredningar erfordras? Fonder av olika slag diskuteras ständigt — löntagarfonder, strukturfonder, nya AP-fonder och regionala utvecklingsfonder. Om det, herr talman, verkligen förhöll sig så att offentliga planerings-, serviceoch finansieringsorgan hade den avgörande betydelse för vårt lands industriella utveckling som debatterna tyder på, då borde Sverige gå en lysande framtid till mötes, och då borde 1980-talet bli någonting av en industriell renässans för vårt land. Men förhåller det sig verkligen på det sättet? Finns det i det förflutna någonting som talar för att så skulle vara fallet? Under de senaste hundra åren har Sverige haft en snabbare välståndsutveckling än något annat land i världen. Bruttonationalprodukten per invånare har vuxit snabbast här — med undantag möjligen för Japan. Vi har legat i världstopp när det gäller industriproduktionens utveckling och också när det gäller industriproduktionen per sysselsatt, dvs. produktiviteten. Och alldeles särskilt snabb var utvecklingen under de 20 åren närmast efter andra världskriget. I en nyligen utgiven skrift har Industrins utredningsinstitut och Ingenjörsvetenskapsakademien beskrivit perioden mellan 1945 och 1965 som Sveriges industriella guldålder. Det är naturligtvis många gynnsamma omständigheter som har bidragit till denna utveckling. Vi hade efter kriget en oförstörd produktionsapparat. Det rådde stor efterfrågan på våra produkter. Vi hade billigare energi än de flesta andra länder. 1949 års devalvering hade medfört en undervärdering av den svenska kronan. Vårt konkurrensläge var starkt. Näringslivets lönsamhet låg under hela 1950-talet på en stabil och hög nivå. Även soliditeten i näringslivet var hög. Till den gynnsamma utvecklingen bidrog också världshandelns liberalisering. Sverige anslöts till det europeiska frihandelsområdet. Nya möjligheter öppnades för svenska produkters avsättning på de nordiska och de europeiska marknaderna. Det finns anledning att hålla allt detta i minnet när vi nu diskuterar svensk industripolitik. Den utveckling jag här påmint om är inte en följd av statlig näringspolitisk inblandning, av statliga subventioner eller politisk planering — allt det som Thage Peterson nyss talade så varmt och vackert för. Det var de i dag förkättrade ”fria marknadskrafterna”, Thage Peterson, som låg bakom denna välståndsutveckling. Den var följden av initiativ, framsynthet och risktagande inom många tusentals, ja, hundratusentals stora och små enskilda företag. Vissa särskilt utvecklingsbara uppfinningar såsom ångturbiner, separatorer, kullager, telefonväxlar, automatiska fyrar, precisionsinstrument och nya metoder för framställning av stål spelade en stor roll — men ingalunda den avgörande rollen. Bakom utvecklingen låg också de hundratusentals vardagsinitiativen och förbättringarna av produkter och metoder inom produktion, distribution och marknadsföring. Denna nästan explosiva utveckling möjliggjordes av enskilda människor med idéer och framtidstro, som kunde och ville starta och utveckla företag efter sitt eget huvud och utan hinder och direktiv av myndigheter och organisationer. De arbetade med sikte på att tjäna pengar och att förverkliga det som de trodde på. De verkade på en marknad som var öppen och kännetecknad av rörlighet och stora anpassningsmöjligheter för varor, tjänster, arbetskraft och kapital. Denna utveckling bromsades upp under 1960-talets senare del. Produktionen började då tillväxa svagare än tidigare. För första gången under hela 1900-talet började den svenska exporten öka långsammare än världsexporten. Under de tio åren från 1965 till 1975 sjönk vår export i förhållande till världsexporten med mer än en procentenhet varje år. Industriinvesteringarna fortsatte visserligen att öka under denna tid, men de var inte längre offensiva. De blev alltmera defensiva, dvs. syftade till att rationalisera, att hålla de växande kostnaderna nere. Från mitten av 1960-talet började Sverige också få känning av problem med sin bytesbalans. De har sedan undan för undan vuxit och kommit att alltmer begränsa vår handlingsfrihet på den ekonomiska politikens område. Det är inte en slump att de svårigheter som vårt land mött på det näringspolitiska fältet vuxit fram i takt med den socialdemokratiska s.k. aktiva näringspolitiken. Kostnadsbelastningen på företagen i form av stigande arbetskraftskostnader och avgifter har ökat snabbt sedan mitten av 1960-talet. Enbart de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, som 1965 var 7,3 96 på en genomsnittlig industriarbetarlön, steg till nära 12 96 — alltså nästan en fördubbling — år 1970. År 1975 hade avgifterna tredubblats på en tioårsperiod och uppgick till 24,3 96. I dag har avgiftsuttaget fyrdubblats och ligger nu på 31,4 96. I takt därmed minskade lönsamheten — f.ö. ett ord som Thage Peterson i sina anföranden ansåg sig kunna helt förbigå — i näringslivet, och även företagens soliditet har gått ner drastiskt sedan 1960-talets mitt. I riksdagens skattepolitiska debatt för 14 dagar sedan påmindes vi om att vi just firat tjugoårsminnet av ATP-reformens tillkomst. Genom reformen och dess fonder — gjorde man på socialdemokratiskt håll gällande — ”har vi kunnat finansiera skolor, sjukhus, daghem, kollektivtrafik och kraftstationer. En tredjedel av de 130 000 milj.kr. som nu finns i ATP-fonderna har dessutom kunnat lånas ut till företagen, direkt eller indirekt.” Vi som då lyssnade fick närmast det intrycket, att det inte hade byggts några skolor, inte några sjukhus, inga kraftstationer eller industrier, innan fondpengarna började strömma in till statskassan under 1960-talet. Men sanningen är ju den rakt motsatta. Den industri som Sveriges ekonomi alltjämt bygger på har inte skapats av medel från AP-fonderna. Och det byggdes faktiskt kraftverk även dessförinnan. Och att löntagarnas pengar = som det ju brukar heta i alla ATP-debatter — har satsats i svensk kraftindustri, bör man väl närmast tala tyst om efter den socialdemokratiska helomvändningen i kärnkraftsfrågan. Om inte staten nu träder in med nya pengar, rinner det ut mycket ATP-pengar ur fonderna på grund av den helomvändningen. Den krympande lönsamheten var ett led i socialdemokraternas aktiva näringspolitik. Genom att begränsa företagens finansiella styrka, genom att öka deras beroende av finansiering utifrån skulle samhället öka sina möjligheter att styra den näringspolitiska utvecklingen. Tanken var — får man förmoda — att den svenska ekonomins utvecklingsmöjligheter skulle kunna bättre tillgodoses genom en långsiktig, målmedveten planering från samhällets sida — som vi nyss hörde Thage Peterson förorda. För att möjliggöra detta skulle näringslivet göras mer beroende av statsmakterna, och den statliga planeringsarsenalen skulle byggas ut. Industridepartementet tillkom, industriverket skapades och andra liknande heleller halvstatliga organ kom till världen. Utvecklingen skulle inte längre styras av de ”anonyma marknadskrafter” som det har talats om här i dag utan av ansvariga politiker, och det skulle ske i socialt acceptabla former. Den underliggande tanken var uppenbarligen att vi politiker — och naturligtvis då alldeles speciellt de socialdemokratiska politikerna —-är mycket klokare och mycket mer framsynta än näringslivets egna företrädare, vilka påstås främst eftersträva kortsiktiga vinstintressen. Vi politiker har däremot — så resonerade man då, och så resonerar man fortfarande, har vi hört i dag — förmåga att se i bredare och vidare perspektiv. Vi kan blicka längre in i framtiden. Vi kan se till hela nationens intresse. Vi vet vad som är bäst. Och så heter det fortfarande. Trots att spåren borde förskräcka. När Volvo ville slå sig in på den amerikanska marknaden, tyckte den socialdemokratiska regeringen att det var en fånig idé. Men det struntade Volvo i. Volvo hade råd med sådant på den tiden. Och staten har ju försökt bygga egna bilar också. Tjorven var en av den aktiva näringspolitikens stolta skapelser. Den höll på att bli Kalmar Verkstads fall. Och varvspolitiken, som det också har talats om här i dag! Att följderna av oljekrisen var svåra att överblicka skall gärna medges. Men så sent som i statsverkspropositionen 1974 förklarade den socialdemokratiska regeringen att statsmakterna borde vara beredda att medverka till att upprätthålla den svenska varvsindustrins konkurrenskraft, även om det innebar en expansion av kapaciteten. Så omedveten var man då om den hägrande varvskrisen. Och Stålverk 80, som industriministern påminde om! Det stora språnget framåt för Norrbotten. Kommentarer är strängt taget obehövliga. I dagarna har — som industriminister Huss påminde om — Jan Wallander, nu ordförande i Handelsbanken, känd som en av våra skickligaste och mest objektiva utredare, konstaterat hur svårt det är att planera för framtiden och hur riskabelt det är att tro på prognosers tillförlitlighet. Med en lång rad av exempel från långtidsutredningar och olika svenska industrier påvisar han hur verkligheten gång på gång på gång snabbt underkänt upprättade planer och spådomar. Wallanders slutsats är att möjligheterna att med någon grad av säkerhet förutse vilka branscher och företag som vi bör satsa på, är praktiskt taget obefintliga. Försök att basera en kraftfull industripolitik på sådana bedömningar kommer att bli dyra för oss som medborgare och medföra lägre framstegstakt än vad som annars skulle ha varit möjligt. Vi försenar eller förhindrar en mer löftesrik utveckling. En kraftfull samhällelig industripolitik — det är faktiskt Wallanders slutsats — är till mer skada än nytta. De svåra problem och kriser som vårt land upplevt under åren 1975 och fram till början av 1978 hänger nära samman med den tidigare socialdemokratiska industripolitiken. Företagen hade förlorat sin motståndskraft. Deras sårbarhet och deras starkare beroende av statsmakterna har under de senaste åren illustrerats i sin mest extrema form. Stora delar av svenskt näringsliv, även tidigare mycket lönsamma företag, har gått med förlust. Alltför många har blivit direkt beroende av stödinsatser från statens sida för att över huvud taget kunna leva vidare. Den våldsamma kostnadsexplosionen, som utgjorde den grundläggande orsaken till våra akuta svårigheter hösten 1976, var även den ett resultat av felbedömningar av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det var ju, Thage Peterson, socialdemokraternas politik som orsakade det elände som Thage Peterson vill lägga skulden för på den borgerliga trepartiregeringen. Men Thage Peterson kan väl inte rimligen vara okunnig om att redan före 1976 års val ett stort antal industrirepresentanter hade sökt upp den dåvarande regeringen och förklarat: ”Det här går inte längre, och om inte staten går in med stora satsningar, kommer vi inte att klara det här.” Thage Peterson kan väl inte ha sovit sommaren 1976! Jag tycker att industriministerns omdöme om Thage Petersons inlägg, att det var generande enkelt, är ett träffande uttryck. Att stå här och odla myten om att skulden till eländet skulle ligga hos den borgerliga regeringen, som trädde till sedan krisen hade blivit akut, är minst sagt magstarkt. Jag tycker att Thage Peterson skulle studera — och studera mycket noga — den analys som jag nyss talade om, Teknisk industriell struktur, som bl.a. IVA har utarbetat. Och jag tycker att Thage Peterson också bör ta del av OECD:s rapport — som kom till Sverige i går, om jag inte minns fel. Läs den! Eller, om Thage Peterson inte nöjer sig med det, så kan han gå ut och fråga sina socialdemokratiska kolleger, de finansoch ekonomiministrar i de länder som har haft socialdemokratiska regeringar, om deras syn på den svenska krisen och det svenska tillfrisknandet därefter. Tala med Healey i Storbritannien, med Apel i Västtyskland, med Androsch i Österrike, med Duzenberg, som då var ekonomiminister i Holland, eller t.o.m. med Per Kleppe i Norge. Då kommer den om svenska förhållanden uppenbarligen helt okunnige Thage Peterson att få lära sig hur mycket mera man vet där ute om den svenska verkligheten än vad Thage Peterson uppenbarligen här hemma har reda på. Min slutsats av analysen är alltså den att vi politiker — och jag räknar självfallet mig dit också — inte är mer framsynta eller klokare än vad andra är och att våra möjligheter att skåda in i framtiden är lika begränsade som alla andras. Ett litet antal politiker i kanslihuset eller i olika fonder eller organ är alltså inte bättre ägnade eller har större möjligheter att styra vårt näringsliv än de många hundratusentals människorna med nära kontakt med samt erfarenheter och kunskaper av produktutveckling och marknader — människor som i sina företag drivs av strävan att se till att företagen kan leva vidare, ge arbetsmöjligheter och utvecklas. Tvärtom. Ju mer politikerna styr och ju mer de inskränker handlingsfriheten för enskilda företagare — genom lagstiftning och genom att pressa ner lönsamhet och soliditet — desto större blir riskerna för och konskvenserna av felbedömningar. Thage Petersons många ord om ”samhället” var verkligen vackra. Han staplade på varandra alla tänkbara honnörsord. Men vad är egentligen samhället? Samhället är ju Thage Peterson, det är jag, det är industriminister Erik Huss och det är ett antal politiker och ett antal politiskt utsedda ämbetsmän. De har inte större möjligheter än andra. Vad frågan ytterst gäller är ju hur vi i vårt land skall kunna producera och sälja varor som människor här hemma och människor utomlands frågar efter. För att människor — människor här hemma och människor utomlands — skall köpa de varorna måste varorna vara minst lika bra och minst lika billiga som, eller om möjligt ännu bättre och ännu billigare än, de varor som våra konkurrenter ute på världsmarknaden erbjuder. Man kan inte bygga industripolitik bara på vackert prat om planer och planhushållning och inte heller på önsketänkande, utan man måste bygga den på realistiska faktorer. Det är vårt eget lands och omvärldens efterfrågan som är helt avgörande för våra möjligheter att hävda oss i en allt hårdare konkurrerande omvärld. Jan Wallander har enligt min mening alldeles rätt i sin bedömning. Det är inte och kan inte vara statsmakternas uppgift att peka ut just de branscher och just de företagssektorer som har framtiden för sig eller som är dömda att misslyckas. Det är inte statsmakterna som skall styra resursströmmarna till förväntade framgångsrika eller befarade dödsdömda företag. Och Jan Wallander får —så gott som självfallet — medhåll av professor Assar Lindbeck. Jag är nästan rädd att nämna Assar Lindbecks namn här i kammaren, för det ger inte alltid upphov till gynnsamma reaktioner. Men han är ändå en obestridlig auktoritet i sina ekonomiska och näringspolitiska bedömningar. I det senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt —-som kom i förrgår, tror jag — säger Assar Lindbeck att det är ”i praktiken omöjligt att utpeka framtidsbranscher och framtidsprodukter för näringspolitiska satsningar. I stället bör näringspolitiken gå ut på att skapa ett effektivt och smidigt fungerande ekonomiskt system, där företagsamma personer kan ta initiativ och dra till sig produktionsresurser på bekostnad av mindre kreativa och företagsamma personer.” Mot den här bakgrunden ger jag gärna regeringen och industriminister Erik Huss ett erkännande för de allmänna näringspolitiska riktlinjerna i propositionen. Erik Huss talar — även i propositionen — mycket om behovet av en väl fungerande marknadsekonomi. Men tyvärr föreligger inte sällan en klar motsättning mellan principerna och de konkreta slutsatserna och åtgärderna i många frågor från folkpartiregeringens sida. Det gäller finansplanen, där den här motsägelsen är påtaglig. Det gäller också kapitalmarknadspropositionen, där det finns en klar motsättning mellan principer och konkreta förslag, och det gäller i viss utsträckning även den industripolitiska propositionen. Nu vill jag för säkerhets skull, herr talman, tillägga att jag naturligtvis inte menar att statsmakterna skall sitta som passiva åskådare med armarna i kors inför allt det som sker på det näringspolitiska fältet. Men vad jag har velat stryka under är att vår främsta politiska uppgift skall vara att bedriva en ekonomisk politik, en näringspolitik, en skattepolitik och en utbildningsoch forskningspolitik som skapar förutsättningar för och stimulerar till satsningar inom bredaste möjliga register på olika utvecklingslinjer. Det är alltså friskvård, inte sjukvård som statsmakterna i första hand bör ägna sig åt. Det är denna uppgift som framför allt försummades i slutet av 1960-talet och särskilt under perioden 1974-1976. Hösten 1976 blev som bekant sjukdomen akut. Det blev nödvändigt — vi var alla överens om det — att göra omfattande stödinsatser för en rad företag som annars skulle ha fått svårt att överleva — för att förhindra en dramatisk uppgång av arbetslösheten och en omfattande kapitalförstöring. Sådana akutinsatser måste statsmakterna självfallet alltid vara beredda att göra. Men vi bör sträva efter att så snabbt som möjligt avveckla de statliga insatser som framtvingats av sådana här akuta krissituationer. I längden är det orimligt och omöjligt att med skattebetalarmedel ge miljardtransfusioner till näringslivet. Så fort det över huvud taget är möjligt bör därför en återgång äga rum till ett läge då det räcker med friskvårdsinsatser. Och just i dag framstår detta för mig som en av de allra viktigaste uppgifterna för svensk industrioch näringspolitik, därför att den situation som nu råder inte kan och får permanentas. Företagsledare skall inte nöta kanslihusets trappor, de skall inte stå i kö utanför industriministerns ämbetsrum för att utverka stöd eller bidrag. Sådant är osunt och farligt för såväl företagen som samhället och självfallet för hela samhällsekonomin. Till friskvården hör också att stimulera utveckling och forskning, att skapa en utbildningsmiljö som är helt inriktad på att tillvarata allt vad vårt land äger av kunskaper och möjligheter till intellektuell samt teknisk-industriell utveckling. Även härvidlag kommer f. ö. lönsamhetsbegreppet in i bilden. En allmän lönsamhetskris som den vi nu befinner oss i försämrar — framhöll bl.a. dens.k. Bjurelkommittén helt nyligen — ”även på lång sikt tillväxtförutsättningarna för industrin. Utgifter för produktutveckling och forskning tenderar att bli eftersatta då lönsamhet och soliditet sjunker. Företagen blir defensiva. Blir ett sådant tillstånd utbrett och långvarigt, kan det ge landet försämrade konkurrensförutsättningar även sedan den akuta krisen är hävd.” En av anledningarna till att förnyelseprocessen i vårt näringsliv började avta i mitten av 1960-talet är alltså, förutom den växande skatteoch avgiftsbelastningen,inte minst den socialdemokratiska regeringens bristande förståelse för den tekniska utbildningens och forskningens betydelse för vårt lands välstånd. När man på punkt efter punkt kan konstatera att den tidigare näringspolitiken misslyckades under 1960 och 1970-talen, framstår de krav som framförs i den industripolitiska debatten som desto mer verklighetsfrämmande. Att begära mera av övergripande industripolitisk planering, mera av branschplanerad verksamhet, mera av planering på länsnivå och samhällsinitierad planering också inom företagen, när det var just åtgärder av det här slaget som bidrog till de problem vi i dag har att brottas med, det är, herr talman, att blunda för verkligheten. Vi kommer nästa vecka att ha en energipolitisk debatt här i kammaren. Jag vill självfallet inte föregripa den. Men det vore fel att i denna debatt inte ens med ett ord beröra energipolitikens betydelse. Socialdemokraternas helomvändning i energifrågan — där allt som tidigare varit fel plötsligt blev rätt, allt som tidigare varit sant plötsligt blev osant — har ju skapat stor och oerhört dyrbar osäkerhet om vår framtida energiförsörjning. Och den osäkerheten kan inte undgå att få mycket allvarliga följder för de industriella investeringar som vi i dag i så hög grad behöver. En avveckling av svensk kärnkraft skulle drabba stora delar av vårt näringsliv. Betydande elprishöjningar skulle bli följden, bristoch ransoneringsproblem förmodligen likaså. Konkurrenskraften i åtskilliga branscher skulle väsentligt försämras. Det gäller gruvindustrin, massaoch pappersindustrin, den kemisk-tekniska industrin, cementindustrin och järnoch stålindustrin, dvs. industrigrenar som främst är lokaliserade till Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Västmanland, Värmland, Öland och Gotland. I detta energiperspektiv får mycket av det som har sagts i dagens industripolitiska debatt andra dimensioner. I den ekonomiska historien skulle år 1979 kunna klassificeras som ett mellankrisår, det år då Sverige var på väg ut ur 1976 års kostnadskris — det s.k. dukade bordets kris — och på väg in i en ny och annorlunda kris, en 80-talskris. Sverige har i grunden mycket goda möjligheter att hävda sig även under kommande decennier. Vi har faktiskt här hos oss det mesta av det som behövs, om vi bara förmår utnyttja detta för fortsatt välståndsbyggande. Men risken är överhängande för att vi genom äventyrliga och okloka politiska beslut river ner förutsättningarna för fortsatt utveckling. 1980-talet kan bli ett tillbakagångens årtionde, om vi inte är beredda att gripa tag i de verklighetsproblem som de flesta av oss, vad vi än säger, måste vara medvetna om och om vi inte vill upplysa våra medborgare om detta problem och engagera dem för de insatser som till sist kommeratt bli alldeles ofrånkomliga.

Herr talman! Gösta Bohmans inhopp i debatten är inte riktigt korrekt. Han vidgar frågeställningen till något som ligger långt vid sidan om industripolitiken. Han skaffar sig här ett tillfälle att göra en mer allmän ekonomiskpolitisk markering, som för diskussionen bort från den problematik som den egentligen borde kretsa kring. Det må vara honom obetaget att göra det, men det är till skada för diskussionen. Låt oss ta upp några av de ting som han har gjort påståenden om. Han har bl.a. påstått att en dålig ekonomisk politik från den dåvarande regeringens sida var orsaken till att det i slutet på 1960-talet blev en tendens till stagnation i industriutvecklingen. Han bortser från att näringslivet då måste ha fått sin lönsamhet ökad genom att lönekostnaderna per styck i Sverige under hela 1960-talet steg mindre än vad de gjorde i alla jämförbara industriländer, vilket bevisas av OECD-statistiken. Gösta Bohman nämner inte en annan sak, nämligen kapitalflykten, och jag vill fråga om han inte möjligen kan tänka sig att den har ett visst samband med stagnationen, en stagnation som Sverige f. ö. inte varit ensamt om. Till skillnad från en rad andra industriländer, där en ökande kapitalexport följdes åt av en ökande kapitalimport, visserligen så att gapet mellan de två ökade men proportionerna ändå behölls, hade man i Sverige från slutet av 1960-talet en våldsamt accelererande kapitalflykt, som har blivit ännu starkare under de borgerliga regeringarna. Den har icke följts av en motsvarande ökning i kapitalimporten. Vi har alltså haft en väldig dränering av landet på kapital. Vem är det, herr Bohman, som har skött om denna dränering? Har den dräneringen inget samband med den industriella utvecklingsproblematik och den stagnation i sysselsättningen som vi har kunnat konstatera började överväga under slutet av 1960-talet och blommade ut under 1970-talet? I och för sig har den inte med regeringarna att göra utan är ett allmänt drag som framträder starkare i Sverige än vad det gör i många andra industriländer.

Herr talman! Jag trodde faktiskt att vi skulle få höra något om vad moderaterna vill i sak i olika näringspolitiska frågor, men knappast något nämnde Gösta Bohman om detta. Han är sig lik, det blev som vanligt ett råskällande på socialdemokratin. Men han anvisade i alla fall en medicin för våra industriella problem. Runt om i världen ser vi effekten av den medicinen. Det politiska recept som har tillgripits i land efter land har varit en hård svångremspolitik, som löntagarna fått betala med arbetslöshet. Nära 20 miljoner människor går arbetslösa i västvärldens industriländer. Det är en fasansfull siffra, som borde skrämma även herr Bohman. Samhället skall inte gå in och mildra följderna av hårdhänt strukturomvandling och industrinedläggningar. Företagen skall inte sitta i samhällets väntrum, sade herr Bohman. Vad betyder det? Jo, det betyder fritt fram för massarbetslöshet, fritt fram för död åt samhällen och hela regioner. Så upphöjs cynismens och den råa kapitalismens väg till högsta vishet och statskonst. Resultatet av den politik som herr Bohamn talar sig varm för är just arbetslöshet och utslagning. Men resultatet är också att de anställda skall ställas åt sidan och besluten fattas i slutna direktionsrum. Därför talar Gösta Bohman sig varm för: Löntagare — sitt vid din maskin, var i ditt arbetsrum, men lägg dig inte i företagens planering och skötsel! Om Gösta Bohmans medicin skulle bli vår industripolitik, då skulle verkligen 1980-talet bli ett tillbakagångens årtionde. Så var Gösta Bohman intresserad av sommaren 1976. Jag kommer ihåg den av det skälet att Gösta Bohman for runt i landet och svartmålade Sverige och den industriella framtiden. Vad resulterade det i? Jo, det slog ned modet så hårt på många industriledare att de vägrade ett tänka framåt. Investeringarna har minskat med en tredjedel. Under den tid som Gösta Bohman var ekonomiminister fick han inhösta effekterna av vad han sådde under 1976 års valrörelse. Gösta Bohman skall inte springa undan vad han också var med om. Vad innebar den politik som han som ekonomiminister stod för? Jo, den har inneburit minskade investeringar och en ökad arbetslöshet. Gösta Bohman skall inte ta så stora ord i sin mun om exempelvis industriell planering. Han använde Volvo som exempel. Jag hörde inte ett enda ord från Sveriges dåvarande ekonomiminister om att han skulle ta de stora kapitalägarna i örat, när de motsatte sig Volvosamarbetet med Norge. Varför teg Gösta Bohman den gången? I långa stycken åberopar Gösta Bohman dem som uttalat sig om planering. Jag skall återkomma till det i min nästa replik, för jag har intresse av att få en diskussion med Gösta Bohman på den punkten.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till Gösta Bohmans och moderata samlingspartiets analys av industripolitiken. Han åberopade i det sammanhanget diskussionslägg från Jan Wallander, som har sagt att det är svårt att göra prognoser och som också på ett övertygande sätt visat att en stor del av prognosverksamheten här i landet under gångna år slagit fel. Det är korrekt. Men till att, som Gösta Bohman gör, av detta dra slutsatsen att en kraftfull industripolitik är till större nackdel än nytta är steget mycket långt. På den punkten vill jag anmäla avvikande synpunkter. Man kan nämligen inte bortse från — det var en erfarenhet som trepartiregeringen gjorde — att vår omvärld, som vi i så hög grad är beroende av för vår industriella utveckling, inte är den idylliska värld i fullständig harmoni som en passiv näringspolitik förutsätter. Vi måste i ett litet land med ett stort internationellt beroende vara beredda att göra dispositioner som kompenserar åtgärder som vidtas i andra länder och som direkt påverkar vår ekonomi. Sedan sade Gösta Bohman att politikerna naturligtvis inte är bättre än näringslivets företrädare på att bestämma vad som är bra för näringslivet. Nej, självfallet inte. Men det är den stora skillnaden mellan oss politiker och näringslivets företrädare — och det tycker jag det finns anledning att understryka här i kammaren — att vi har ett övergripande ansvar, inte bara för ett företag utan för samhällsekonomin och för hela samhällets utveckling. Den stora skillnaden kan vi inte bortse ifrån. Vi politiker kan därför inte springa ifrån ansvaret för näringslivets utveckling och för näringspolitiken. Jag noterar att Gösta Bohman helhjärtat stöder de industripolitiska riktlinjer som industriminister Huss framlagt. Vi gör det inte. Vi betraktar inte dessa riktlinjer som en bas för ett icke-socialistiskt alternativ när det gäller näringspolitiken här i landet. Dess bättre har Gösta Bohmans partivänner och folkpartiets och centerns representanter i näringsutskottet enats om en skrivning som inte är lysande, som inte skall tas för mer än den är men som ändå är en plattform att gå vidare utifrån. Det tycker jag skall noteras i detta sammanhang.

Herr talman! Den som har lyssnat på den här debatten sedan den började klockan 10 i morse och fram till Gösta Bohmans framträdande blir onekligen en smula förvirrad. Här lägger den liberala regeringen fram vissa riktlinjer för industripolitiken. Sedan går herr Åsling upp och talar om att det bara är skräp men att de borgerliga ändå skall skriva ihop sig. Sedan kommer Gösta Bohman och säger, som det står i de moderatas motion, att de i allt väsentligt ställer sig bakom den här politiken. Men så säger han att den här politiken inte är bra; den bör skärpas i motsatt riktning mot vad Nils Åsling vill. Båda dessa herrar tillskriver sig förtjänsterna av alla goda gåvor, och den nuvarande regeringen tolererar de bara t. v. Sedan uppträder dessa båda herrar och industriministern och säger att de är överens om allting. Ni är ju inte överens om någonting! Det här lyckas Gösta Bohman på sätt och vis hålla ihop genom att han väljer uttryckssätt och auktoriteter som det passar honom. Han använde gång på gång uttrycken ”som vi ju alla är överens om” och ”som vi alla vet” om saker som vi inte alls är överens om och som vi alls inte vet. Det gick inte då, och den gamla regeringen gjorde så och så, säger han. Sedan åberopar han växelvis Lindbeck och någon annan. Han tar upp deras uttryck och säger att han stöder sig på dem. Att de två herrarna i vissa avseenden inte alls stöder varandra generar inte Gösta Bohman när han åberopar dem. Han står med ena benet hos den ene och med andra benet hos den andre, och de drar åt var sitt håll. Jag undrar hur det går i det långa loppet. Men allt detta är mycket skickligt gjort av Gösta Bohman. Han är en mycket duktig debattör och en mycket bra föreläsare — om man lyssnar okritiskt. Men vad han till slut kommer fram till blir egentligen det här receptet: Låt marknadsekonomin sköta det hela! Industrin ordnar allt till det bästa. Låt de dåliga företagen dö, så att de friska kan växa upp! Var finns de stora friska företagen som skulle ha vuxit upp, om man hade tagit död på alla de företag som måste stödjas och som måste få finnas kvar? Den gamla trepartiregeringen accepterade dock i sak att stödja en hel mängd av dessa företag. Talet om att det bara är politisk klåfingrighet att lägga sig i och försöka hjälpa fram näringslivet stämmer ju inte, men Gösta Bohman vill ändå göra gällande att det är bevisat. Vi måste ta ansvar som politiker för hela samhället, vi måste ta ansvar för människorna. När man lyssnar på Gösta Bohman får man ett intryck av att det viktiga för Sverige är att vi har en fin och effektiv industri. Om sedan några människor kan få jobb där eller leva av den är inte så intressant, själva industriutvecklingen är intressant i det här sammanhanget. Men det är väl ändå människorna som är det viktiga. Låt då bli att framställa det som om det vore så enkelt som att bara låta dåliga företag dö, så växer nya upp!

Herr talman! Det här var mycket på en gång. Jag får börja med Nils Åsling. Den som sade att en kraftfull industripolitik kan vara mera till skada än till nytta var Jan Wallander — det var inte jag. Jag citerade honom. Men jag uppfattade hans uttalande som ironiskt menat. Med ”kraftfull” industripolitik menade han just den typ av industripolitik som socialdemokraterna förespråkar, dvs. den där politiken skall bygga på central planering och politisk styrning och direktivgivning från samhällets sida. Jag vet att också Nils Åsling tar avstånd från det slags politik. Med kraftfull industripolitik menar däremot jag — och förhoppningsvis även Nils Åsling — en politik som ser till att man med generella medel skapar gynnsammaste möjliga förutsättningar för hela det svenska näringslivet. Med anledning av Ingvar Svanbergs inlägg vill jag medge att det är klart att jag åberopar de auktoriteter som passar mig; annars skulle jag väl inte åberopa dem. Men jag vill utmana Ingvar Svanberg: Plocka fram någon ekonomisk auktoritet med objektiv sakkunskap till stöd för er uppfattning om den borgerliga regeringens misshushållning, så skall jag citera honom eller henne också här i kammaren! Ni hittar ingen. Jag uppmanade Thage Peterson att gå ut och fråga alla de socialdemokratiska kollegerna — finansoch ekonomiministrar — ute i världen. Då får han klart besked därifrån. Och fråga Internationella valutafonden och OECD, så får ni höra hur det ligger till! Dessa auktoriteter har en samstämmig uppfattning på den här punkten. Det är naturligtvis lättare, Thage Peterson, att polemisera om man först vantolkar och misstolkar mig och sedan angriper det som jag inte har sagt. Jag har inte sagt att samhället inte måste vara berett att gå in och mildra konsekvenserna av den hårda konkurrens som i dag råder ute på världsmarknaden. Jag har tvärtom sagt att visst måste vi också vara beredda att bedriva sjukvård. Men det viktigaste är att vi bedriver friskvård — det är där skillnaden ligger. Vi skall bedriva en sådan friskvård att vi inte behöver bedriva sjukvård. Sedan fick jag inte något svar när jag frågade Thage Peterson: Visste verkligen inte Thage Peterson före regeringsskiftet hösten 1976 hur eländigt det var ställt med viktiga nyckelbranscher i det svenska näringslivet? Då har han hållits avskild i en garderob någonstans i kanslihuset. Alla andra i regeringen måste ha fått fullt klart för sig hur illa ställt det var, efter alla påstötningar som de börjat få från olika håll i det svenska näringslivet. Vi övertog de här problemen. Det var inte vi som skapade dem. Sedan har han mage att stå och säga att anledningen till att vi hade bekymmer med våra investeringar var att Gösta Bohman gick ut och svartmålade. Förut har jag alltid fått höra från socialdemokratiskt håll att vi före valet bedrev en lättsinnig överbudspolitik och målade allting i ljusa färger. Sanningen är att jag gick ut och varnade för konsekvenserna av den då förda politiken. Jag pekade på vad som skulle bli följden, och följden inträffande också sedan, som bekant. Men jag har aldrig ens i mina vildaste drömmar kunnat tänka mig att mina uttalanden om risken med den socialdemokratiska politiken skulle avhålla utländska företag från att investera i Sverige. En så betydelsefull person är jag sannerligen inte.

Herr talman! Jag konstaterar att jag tillhör den kategori människor som Gösta Bohman inte värdigas debattera med, åtminstone inte hittills. Jag skall tala om för honom att det tar jag som en utmärkelse. Men till diskussionen i ämnet. Ett av Gösta Bohmans fel är att han är så benägen att upphöja alla människor med bankdirektörstitel till att vara objektiva experter. Det är nu en allmän borgerlig egenskap att vilja göra så. Men denne Jan Wallander, som har seglat omkring i den här debatten, har jag personligen diskuterat med vid ett par tillfällen. Han har den filosofin att man skall låta allting vara, det lönar sig inte att planera, det är bara skadligt att gripa in. Jag brukar säga ungefär så här, när jag möter hans ideér: Vi lever i en tid, när allt fler människor blir medvetna om hur det ser ut i världen, vilka oerhörda problem mänskligheten står inför. Människorna är alltmer obenägna att acceptera godtycklig utslagning, obenägna att acceptera den samhällsfilosofi som innebär att vi skall slå ut varandra, trampa ner varandra och konkurrera ihjäl varandra. Människorna sätter den filosofin i fråga, därför att de ser följderna av den. De känner ansvar inför den hotande svälten och resurskrisen i världen. De ser de ödesdigra avgörandena framför sig på det energipolitiska området, med kärnkraften och vad den skall betyda. Att i det läget predika att vi skall strunta i att vara förutseende, att vi skall strunta i att planera för framtiden, att vi skall strunta i att försöka påverka någonting utan bara låta saker och ting gå och låta storfinansen sköta spelet, en sådan filosofi vill jag inte ens beteckna som ansvarslös. Jag har sagt rakt ut till Jan Wallander: Jag anser att den är kriminell. Så till frågan om vem som skall bestämma över landets industriutveckling. Gösta Bohman vill tydligen ha en industri med oerhört koncentrerat ägande som den svenska, där två tre finansgrupper spelar den avgörande rollen, kan föra in och ut kapital som det passar dem, kan bestämma vilka satsningar som skall göras, bestämma vilka produkter som skall utvecklas, bestämma vilka skogar som skall kalhuggas och vilka sjöar som skall förgiftas, vilka enheter som skall läggas ner och vad folk skall få köpa. Hur stämmer detta med en demokratisk åskådning? Jag trodde att den demokratiska åskådningen innebar att människorna skulle styra sig själva, och de skulle tillsammans bestämma om hur det skulle se ut i ett land. Den som vill göra denna bestämmanderätt till ett monopol för finansgrupperna har, vill jag säga öppet, inte mycken demokratisk trovärdighet.
Herr talman! Låt mig erinra om situationen inför 1976 års val. Från socialdemokratins sida underströk vi gång på gång att den svenska industrin stod inför stora strukturomställningsproblem. Vi sade att den svenska industrin hade att möta många stora svårigheter de närmaste åren. Men vad gjorde herr Bohman? Satt han möjligen inlåst på ett ställe vars namn man inte får nämna i Sveriges riksdag? Inte ett ord sades från den borgerliga sidan om dessa industriella problem. Inte ett ord hade de borgerliga i sin regeringsdeklaration om strukturproblemen. Så till planeringsfrågorna. Jag tycker att det är ett underligt resonemang att man skall avstå från planering, avstå från att förbereda sig för förändringar i framtiden. Ingenting kan ju vara mer till skada än planlöshet. Inget kan vara mer till skada för svensk industri än att halka efter, att inte i tid se om sitt hus och satsa på framtiden. Jag vet självfallet att prognoser kan slå fel och att det är farligt att ha övertro på dem, men att inte planera för framtiden, när man vet att det kommer stora förändringar både hemma i Sverige och ute i världen, vore i så fall att verkligen möta framtiden planlöst. Jan Wallander höll ett anförande som Gösta Bohman här stöder sig på. I detta anförande sade han följande: Medbestämmandeavtalet ger facket rätt att vara med och diskutera långtidsplaner. Då kan det vara klokt att inte ha några. Detta uttalande andas ett förakt inför de svenska löntagarna som inte borde höra hemma på 1970-talet. Erfarenheterna visar ju, Gösta Bohman, att det ofta är löntagarna som först sett vart det barkat iväg i krisföretagen och att det varit löntagarna som först kommit med förslag till åtgärder. Därför är en av hörnstenarna i den socialdemokratiska näringspolitiken att ta till vara de anställdas engagemang, erfarenheter och kunnande. När vi talar om planering och om att vi vill ha ett förtroendefullt samarbete mellan löntagarna, samhället och företagen, så fnyser Gösta Bohman åt detta. Vad är det som Gösta Bohman egentligen är ute efter? Tycker han möjligen att vi inte skall ha planering därför att löntagarna kanske då vill vara med om att titta på framtiden. Det är väl lika bra att Gösta Bohman säger som det är: därför att löntagarna, de anställda, vill vara med och planera och se om sitt hus och sin framtid skall vi inte ha någon planering. Det vore ganska bra om Gösta Bohman gjorde den deklarationen, för därmed skulle han ställa sig helt bakom Jan Wallanders uttalande i denna fråga.

Herr talman! Gösta Bohman gjorde en precisering av moderata samlingspartiets syn på industripolitiken. Det var bra att denna precisering kom i den här debatten, så att inget missförstånd uppstår. En kraftfull industripolitik som Gösta Bohman accepterar förutsätter alltså generella insatser från samhällets sida. Självfallet är detta grunden för en aktiv näringspolitik, men man bör samtidigt tillägga att i skeden med speciella påfrestningar och spéciella förhållanden när det gäller struktur och marknadsförutsättningar internationellt får man naturligtvis acceptera användandet av selektiva insatser. Vi kan inte isolera oss från hela den instrumentarsenal som ändå måste stå till förfogande i en aktiv näringspolitik. Men dessa principer var vägledande för den näringspolitik som trepartiregeringen genomförde, och det torde finnas möjligheter att även i fortsättningen få moderata samlingspartiet att inse att verkligheten är sådan att man inte kan avhända sig de instrument vilka står till förfogande. Vad jag har vänt mig mot är passiviteten i den industripolitiska propositionens riktlinjer. Jag beklagar att Gösta Bohman så oreserverat ansluter sig till dem. Jag har noterat att moderata samlingspartiet i näringsutskottet intar en väsentligt annan uppfattning och där är berett att acceptera en modifierad näringspolitik med markanta inslag av aktiva åtgärder. Det bör en gång för alla sägas att de riktlinjer som regeringen har framlagt inte utgör något underlag för en icke-socialistisk näringspolitik här i landet, utan där måste näringsutskottets skrivning få anses vara den bas, från vilken man skall utgå när man diskuterar hur ett icke-socialistiskt alternativ skall se ut. Det bör en gång för alla sägas till svenska folket att det förhåller sig så. Sedan har ju socialdemokraterna en övertro på planering. Det är ett honnörsord som man använder. Gösta Bohman har rätt härvidlag, inte heller jag tror på en överdriven central planering. Däremot måste jag säga att en större planmässighet såväl i näringslivets dispositioner som i samhällets näringspolitik är en ofrånkomlighet, om vi i framtiden skall kunna få ett fungerande näringsliv i det här landet.

Herr talman! Jag noterade att när jag åberopade ett antal personer som enligt min mening är experter valde mina opponenter endast ut en bankdirektör och angrep honom. Man ägnade en stor del av tiden åt att bedöma hans uttalanden i andra sammanhang och inte de uttalanden som jag tog upp. Sådant händer tyvärr alltför ofta i sådana här sammanhang. Jag tycker att det är trist att Thage Peterson gör sig skyldig till upprepade logiska kullerbyttor. I inlägget före den senaste repliken hävdade han att jag genom att svartmåla vår ekonomi skulle ha förorsakat företagsnedläggelser. I sitt senaste anförande sade han att jag inte alls hade varnat för vad som skulle inträffa. I sitt förra anförande sade han att jag genom att gå ut och varna och genom att svartmåla hade gjort folk obenägna att investera i Sverige. Kort efteråt sade han att den socialdemokratiska regeringen gjorde sitt bästa för att tala om för människorna hur illa ställt det var med den svenska industrin. Om det är några varningar som noteras utomlands är det självfallet främst sådana som kommer från den sittande regeringen och i mindre grad sådana som kommer från enstaka oppositionspolitiker. Det tycker jag ligger i sakens natur. Vad jag vänder mig emot i de här planeringsresonemangen är att den typ av planering och planhushållning som socialdemokraterna står för kommer att leda oss in i ett helt annat ekonomiskt system, ett helt annat samhällssystem, än det vi har i dag. Jag är övertygad om att konsekvenserna för Sveriges folk och för vårt näringsliv och vår ekonomi kommer att bli utomordentligt allvarliga, om socialdemokraterna skulle få möjligheter att förverkliga den planhushållningsekonomi som de talar så varmt för. Anledningen till mitt anförande var närmast att jag ville påvisa att det välstånd som vi har i Sverige och den enastående utveckling som har gjort ett fattigt jordbrukarland till en av världens rikaste industrinationer, har skett utan sådana här planeringsinstrument. Det har skett tack vare de s.k. fria marknadskrafternas insatser eller, om man så vill, den blandekonomi som vi har haft i Sverige, där stat och näringsliv har koordinerat sin verksamhet på ett välgörande sätt. Nu vill ni ersätta det system som har skapat vårt välstånd med ett helt nytt och i västvärlden oprövat system. Det är bl.a. mot den bakgrunden som jag så hårt går till anfall mot socialdemokraterna, och det får de faktiskt finna sig ÅG Ingvar Svanberg sade i sitt förra anförande att det ju är människor det ytterst är fråga om, det är ju människorna i industrin man skall tänka på. Men det är just dem jag tänker på. Det är nämligen mest synd om de människor som i dag arbetar i olönsamma industrier och i industrier som inte kommer att klara sig. Det måste vara en helt felaktig industripolitik att satsa på en sådan politik att företagen så småningom kommer att gå omkull, om de inte hålls under armarna med skattebetalarnas pengar — och det kan de inte i längden. Det är framför allt de människor som arbetar i de här industrierna som man skadar genom att förorda det slags industripolitik som Ingvar Svanberg är företrädare för. Stålverk 80 skadade människorna i Luleå. Det är mitt slutpåstående.

Herr talman! Även jag har lyssnat ganska flitigt på denna debatt. Den har inte givit särskilt mycket nytt men möjligen anledning till en del reflexioner. Debatten inleddes av industriministern, som talade om det angelägna i ökad rörlighet. Det är en predikan som vi har hört under åtskilliga år. Vi vet också vad som menas därmed: ökade ansträngningar för att få folk att flytta i stället för att man skapar arbete i de områden som har för få jobb. Men inte löser man på det sättet problemet med den fulla sysselsättningen. Det stora problemet i dag är att industrisysselsättningen är för låg och att jobben inte räcker. Där ligger kärnproblemet, och det löser man inte genom s.k. rörlighetsfrämjande åtgärder. Vi fick också höra att marknadskrafterna skall avgöra produktionens inriktning. Ja, så har det fungerat, med det resultat som vi ser runt omkring oss. Marknadskrafternas fria spel är ett spel med människor och regioner, ett spel som avgör om regioner skall leva eller dö, om folk skall få jobb eller kastas in i arbetslöshetskön. Vi tror på de fria marknadskrafterna, sade industriministern och lät som en salvelsefull missionspastor av gamla stammen. Men allt färre vanliga människor tror på det välsignelsebringande i marknadskrafternas fria spel. Tvärtom anser fler och fler att industriutvecklingen måste styras utifrån samhällets och de arbetandes behov och inte utifrån vad som för stunden ger högsta profit åt bolag och aktieägare. Industriminister Huss framhöll också att skillnaden mellan regeringen och socialdemokratin är att socialdemokratin vill ha planhushållning. Ja, om det vore så väl, frestas man att utbrista. Socialdemokratin regerade i över 40 år och slog vakt om de s.k. marknadskrafterna. Den motion och de reservationer som nu behandlas lägger inte ut kursen för några avgörande ingrepp i ägandet eller styrningen av industrin och innebär långt ifrån någon planhushållning. Debattens inledning präglades också av ett mindre slagsmål om vilket av de framlagda dokumenten som är torftigast: propositionen, s-motionen eller reservationerna. Jag tycker att alltihop är skräp. Torftigheten och frånvaron av nytänkande på industripolitikens område präglar samtliga aktstycken. Det sista Gösta Bohman sade innan han avslutade sitt senaste inlägg var att Stålverk 80 var ett slag mot Norrbotten. Det drabbade norrbottningarna. Men det som drabbade norrbottningarna var att moderaterna, den övriga borgerligheten och den svenska storfinansen i skön förening torpederade projektet Stålverk 80. Det drabbade Norrbotten och Luleå. Jag vill också göra några reflexioner med anledning av den debatt som har förts från socialdemokratiskt håll. Man kan inte göra det riktigt så enkelt som en del företrädare för förra regeringspartiet, Ingvar Svanberg och Thage Peterson t.ex., gör det. På den kanten har man ju nu hamnat i en situation, där man ungefär såsom Pontius Pilatus kan två sina händer och säga: Titta hur det gick när vi fick en borgerlig regering. Den måste väck så att vi kan återgå till det gamla socialdemokratiska regerandet. Det är naturligtvis sant att det borgerliga maktövertagandet har förstärkt den kapitalistiska krisens verkningar för det arbetande folket, men krisen var på väg därför att den är en kapitalistisk kris. Den hade kommit också om den socialdemokratiska regeringen hade suttit kvar. Jag är helt på det klara med att de borgerliga måste vräkas från taburetterna, men inte för att man skall återgå till det tidigare slappa administrerandet av det kapitalistiska samhället. En ny politik måste handla om makten över samt ägandet och styrningen av det kapital som skapas av svensk arbetarklass. Detta kapital får inte styras av de kapitalägande. Varken propositionen eller näringsutskottets betänkande nr 59 som vi nu behandlar innehåller några riktlinjer för en ny industripolitik. Man föreslår inga åtgärder som innebär att industrisysselsättningen ökar. Det finns ingen plan för hur eftersatta områden i vårt land skall industrialiseras eller för hur den fulla sysselsättningen skall kunna garanteras. I sådana krisområden som Norrbotten, Göteborg och Mellansverige finner man föga tröst i de framlagda förslagen. Men det är klart att det händer saker när det gäller svensk industri. Det sker på ett sätt som framför allt drabbar arbetarklassen.

I onsdagstidningarna kunde man läsa att den sammanlagda vinsten för de svenska storföretagen under 1978 blev större än väntat. Totalt fick de 220 största koncernerna 7 miljarder kronor i vinst. Men inte har de pengarna använts eller investerats så att det kunnat skapas fler jobb. Resurserna har använts för aktieutdelningar och i stor utsträckning plöjts ner utomlands. I dag räknar man med att ca 250 000 människor går arbetslösa eller deltar i s.k. arbetsmarknadsutbildning. Lika många människor förtidspensioneras. Man vågar utan tvekan hävda att en stor del av de förtidspensionerade skulle ha varit villiga att jobba om de haft den möjligheten. Viljan att förtidspensionera folk har blivit alltmer framträdande som ett hjälplöst sätt att försöka dölja arbetslöshetskrisen. Den slutsatsen drar man logiskt när man ser att antalet förtidspensionerade också är störst i de län där arbetslösheten är värst. I Norrbotten var vid årets ingång 10 247 personer förtidspensionerade. Det innebär 6 96 av åldersgrupperna 16-64 år. Var tredje norrbottning i åldrarna 60-64 år är alltså förtidspensionerad. För landets ungdom är situationen på arbetsmarknaden väldigt besvärlig. Sammantaget räknar man med att det finns 730 000-800 000 människor som berövats rätten till arbete. Vi karakteriserar det som ett brott mot de mänskliga rättigheterna, som Sverige förbundit sig att leva upp till. Arbetslösheten har också utnyttjats mot dem som är kvar i arbetet till att undergräva reallönerna och sänka den sociala standarden. I hela den kapitalistiska världen utnyttjar monopolkapitalet situationen på samma sätt som i vårt land till att attackera de arbetandes livsvillkor. Den cykliska kris som kapitalismen befinner sig i har nått sin botten. Hur stor och hur omfattande uppgången kommer att bli är det svårt att säga. Men det är förmodligen riktigt att, som den borgerliga regeringen säger, ekonomin är på uppåtgående. Företagens vinster styrker det påståendet. Samtidigt kan vi också konstatera att den strukturella krisen fortsätter. Om monopolkapitalet får styra kommer det att fortsätta att skapa arbetslöshet av ännu större dimensioner i vårt land. Det är lätt att påvisa hur allvarliga effekterna av samspelet mellan monopolen och deras borgerliga regering är, hur allvarliga konsekvenser det fått för de sex tunga branscherna: malm, stål, varv, rederi, skog och teko, där skattemedel används för en anpassning till monopolens och EG:s krav, vilket inneburit färre jobb i Sverige och fler inom EG:s murar. Vi kan tydligt märka de förändringar från varuexport till kapitalexport som är kännetecknande för vårt stadium. Produktionen ändrar karaktär på grund av en mycket snabb internationalisering. Tidigare arbetsfördelningar sätts ur spel, obalans mellan export och import blir ett av resultaten. Sverige håller i stor utsträckning och i snabb takt på att förlora sin position som industriland. De möjligheter som den långvariga industriella kulturen borde ha lagt grund till när det gäller att hävda sig på den internationella marknaden försitts. Under de tre senaste åren har Sverige minskat antalet industriarbetare med 154 000. Samtidigt har den kommunala och statliga sektorn ökat med 156 000 platser. Vi vet naturligtvis att det finns behov av att bygga bort mängder av eftersläpningar på den samhälleliga sektorn. Det handlar om barnoch äldreomsorg, akutvård och långvård, det handlar om brister på skolans område och åtgärder för att ge fritiden ett rikare innehåll. Det krävs åtgärder för att möta den alltmer destruktiva kommersiella nöjesindustrin. Men avgörande i dag måste vara att det inte går att acceptera att antalet arbetstillfällen inom industrisektorn fortsätter att minska, för det är ju det som sker. Det krävs en industriell utveckling, att de stora rikedomarna av naturtillgångar som finns inom landet exploateras och förädlas inom landet. Men en sådan utveckling kan bara uppnås genom hård kamp mot de stora multinationella och nationella företagen. Och det är dessa företag som väl har insett vilka nya vapen de förfogar över genom internationaliseringen av kapitalet. Man söker på olika sätt ställa arbetarklass mot arbetarklass, skapa motsättningar mellan i-ländernas arbetarklass och de arbetande i länder som har kortare industritraditioner. De stora multinationella bolagen har utvecklats mycket snabbt. FN experter studerade i början av 1970-talet dessa företags verksamhet och fann att 650 multinationella bolag, som tillsammans kontrollerade en tredjedel av den kapitalistiska världens bruttonationalprodukt, svarade för hälften av det internationella varuutbytet, 80 926 av de privata forskningsutgifterna och 90 96 av utlandsinvesteringarna. Undersökningen visade också att dessa företag utvecklar sin verksamhet 50 96 snabbare än kapitalistisk produktion i övrigt. Det är i denna sin egenskap av maktfaktor som man kan använda utlandsoperationer som ett verktyg för att pressa ner löner och standard i länder med relativt högt löneläge. Det är i linje med detta som kapitalets folk av och till i skilda sammanhang hävdar att lönekostnadsläget måste pressas ned här i landet för att vi industriellt skall kunna konkurrera. Denna argumentation kommer att fortsätta trots att siffror visar att Sveriges lönekostnader ligger betydligt lägre än flera länders i Europa. Men visst kan de stora företagen tjäna på att förlägga sin verksamhet i andra länder. I t.ex. Sydafrikanska republiken tvingas en färgad afrikan arbeta för en tiondel av den lön som tillfaller en vit arbetare. I Sydafrikanska republiken finns ett 60-tal svenska företag, som utnyttjar möjligheten till den råaste utsugning. Här hemma påstår företagen att deras stora investeringar i andra länder syftar till att skapa jobb inom landet. LO gjorde en undersökning av de största svenska multiföretagen. Man fann att i dessa företag fanns nära 80 96 av det totala antalet anställda utomlands i svenskägda företag. Under hela perioden 1963-1977 var antalet anställda i Sverige oförändrat. I utlandet ökade samma företag antalet anställda med 140 000. Under den period då krisen gjorde sig hårt påmind, nämligen 1973-1977, minskade företagen antalet anställda i Sverige med 10000 personer men ökade utomlands med 34 000 personer. Svenska Tändsticks AB, som 1963 hade 76 96 av sina anställda utomlands, hade 1977 hela 90 96 utomlands. Svenska företag expanderar alltså, men inte i Sverige. Svensk arbetarklass måste med kraft kräva att svenskt kapital tas hem, att det används för att bygga upp industrin i vårt eget land och för att utveckla nya produkter och forskning. Nyligen fick riksdagens ledamöter i sina fack en flott skrift med titeln Sätt fart på fantasin. SAF går ut i reklamkampanjer med mottot Sätt fart på Sverige. I andra sammanhang försöker man inbilla svenska folket att problemet med arbetslösheten är fiktivt — att människor inte vill jobba, att ungdomar är lata, att ungdomar hellre går och driver än tar ett hyggligt jobb, att vi är för fantasilösa osv. Allt detta har till syfte att dölja den avgörande orsaken till att vi har en rekordhög arbetslöshet. Man talar inte om att de uteblivna investeringarna beror på att de kapitalägande inte anser det tillräckligt lönsamt att investera i Sverige, att Säo Paulo i Brasilien har blivit ”Sveriges tredje industristad”. Det är ju därför som delegationer från Industriförbundet och Stockholms Handelskammare har åkt runt i Latinamerika och Asien och letat efter lämpliga platser att starta industriproduktion på. I tidningen Kommunalarbetaren läste jag en artikel av Bengt-Åke Berg, tidigare budgetchef i finansdepartementet, som påvisade att aktieägarna mjölkar företagen på kapital. Mellan åren 1969 och 1975 tog man ut 7,5 miljarder kronor ur de börsnoterade företagen till aktieutdelningar, medan man under samma tid tillförde företagen bara 1,9 miljarder i form av nyemissioner. Jag började med att säga att den sammanlagda vinsten för de största koncernerna blev 7 miljarder föregående år. Bäst gick det för bankerna, som ökade sina vinster med 30 96 i genomsnitt. Hur mycket av de vinsterna kommer att delas ut till aktieägarna? Hur mycket kommer att användas för att skapa nya jobb i Sverige? Det vet ingen. Det bestämmer inte samhället, och så länge som enskilda kapitalgrupper avgör investeringarnas storlek liksom produktionsuppläggning och lokalisering är det också samma kapitalgrupper som bestämmer om folk skall ha arbete eller om de skall gå arbetslösa. Detta är ovärdigt och har ingenting med demokrati att göra. Att ”sätta fart på Sverige”, att utveckla industrin, är en samhällsangelägenhet och en huvudfråga för svensk arbetarklass. Det handlar ytterst om makten och ägandet, men den principiella grundfrågan har ingen plats vare sig i propositionens eller betänkandets resonemang och förslag. Sverige måste försvaras som industriland. Man måste få slut på den industriella nedrustning som nu sker på olika områden. Arbetarklassen måste gå till motoffensiv för att försvara sin standard, men också för att försvara sina arbetsplatser. Man måste bryta upp monopolens och storkapitalets avgörande maktställning på ekonomins område. Man måste tvinga fram nationalisering av viktiga nyckelindustrier och gå in för en industrialiseringsplan som i stor utsträckning bygger på samhällets aktiva insatser för att skapa nya industrier. Den typen av industripolitik lyser med sin frånvaro i riksdagsmajoritetens tankevärld, men på sikt, herr talman, utgör den den enda möjliga vägen för att tillvarata detta lands rika resurser och för att trygga jobben.

Herr talman! Sällan har behovet av en aktiv industripolitik framträtt med så stor tydlighet som nu. Tiden är verkligen ute för dem som närmast förefallit vilja tänka bort industrisamhället med dess problem och med dess möjligheter. I ett progressivt men mänskligt organiserat och i alla led demokratiskt styrt industrisamhälle ligger så långt som kan överblickas grunden till framtida välfärd. Tyvärr har denna grundval sviktat på många håll under senare år. Jag representerar ett län som verkligen har fått stå ute i snålblåsten. Inte mindre än 6 300 jobb har försvunnit på bara tre år i Sörmland. Av detta bortfall svarar industrin för 4 000 jobb. Kommunalmännen har gjort vad de har kunnat för att parera förlusterna genom att så långt lag och möjligheter tillåtit stödja det lokala näringslivet, genom att bygga ut den gemensamma sektorn och genom att vidta särskilda åtgärder, främst riktade mot ungdomsarbetslösheten. Men kommunernas möjligheter är ju begränsade, när den industriella basen sviktar och grundstenar faller bort. Det måste bli ny fart på industrin, och eftersom den direkta industripolitiken är en statlig uppgift måste statsmakterna hjälpa till. Vägar har anvisats i socialdemokratiska motioner till årets riksmöte. Bakom en av de motioner som kammaren har att ta ställning till vid behandlingen av föreliggande betänkande från näringsutskottet står Sörmlands socialdemokratiska riksdagsrepresentanter. Under den socialdemokratiska regeringstiden gjordes en del lovvärda insatser med sikte på att avhjälpa en del problem som då anmälde sig. Bl. a. tillsattes en metallmanufakturutredning. De åtgärder som den gav upphov till har gett flera positiva resultat. Men på senare år har inte arbetet med utredningens förslag fullföljts så konsekvent och målinriktat som avsetts och varit önskvärt och möjligt. Att det behövs offensiva åtgärder framgår inte minst av att industristaden Eskilstuna har förlorat 2 000 arbetstillfällen inom industrin under tre år. Vi har framhållit i vår motion att de s.k. delbranschstudierna inom verkstadsindustrin måste följas upp med särskilda åtgärder och inte får inskränkas till att vara en enbart utredande verksamhet. Man kan ju inte bara utreda. Det måste uträttas något också. Ur ett regeringsuttalande har vi läst ut att det bara skulle bli tal om utredning. Nu tar vi fasta på att utskottet enhälligt uttalat att den åsyftade utredningsverksamheten skall kunna leda fram till direkta statliga stödåtgärder om så skulle visa sig befogat. Självfallet förordar vi inte under några som helst omständigheter ett villkorslöst stöd till privat industri. Branschinsatser av vad slag de vara må måste ingå i ett samordnat mönster och ha gemensamma samhällsintressen som mål. Under några år kunde en framgångsrik maskinindustri, representerad av Volvo BM i Eskilstuna, uppväga nedgången inom annan industri i kommunen. Men nu är det fara på färde även inom denna bärande enhet. Volvoledningen är i färd med att inleda ett samarbete med av finska staten ägda Valmet, som skulle innebära att traktortillverkningen gick ur landet med bortfall av tusentalet arbetstillfällen som ett av resultaten. En annan följd av förlusten av en svensk traktortillverkning skulle bli en försvagad beredskap. Beredskapssynpunkterna beaktas minsann alltid när det gäller åkerjord, som vi har gott om. De beaktas i hög grad när det gäller direkt produktion inom jordbrukssektorn, och vi försöker, fast med svagare stöd från borgerligt håll, hävda dem inom beklädnadsindustrin. Men beredskapssynpunkter måste beaktas även på andra områden som är vitala för landets försörjning. Strukturförändringar som rör traktortillverkningen och kan komma att beröva landet denna måste enligt vår mening prövas också utifrån beredskapssynpunkter. Utskottet ansluter sig här till vår uppfattning att industriproduktion i för Sveriges beredskap viktiga branscher inte får tillåtas försvinna men tar också in avvägningssynpunkterna. Bedömningen förutsätts göras av regeringen och ansvariga myndigheter på området, i första hand överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Som ledamot av ÖEF:s styrelse kan jag tala om att verket arbetar med frågan. Tillsammans med två riksdagskamrater var jag inbjuden att delta i fackorganisationernas och kommunens uppvaktning för industriministern i frågan i går. Industriministern fick en introduktion i ärendet, och jag förutsätter att han, efter att ha inhämtat ytterligare information, kommer att agera med samhällsnyttan som ledstjärna. Det innebär att regeringen, såväl av beredskapsskäl som av industrioch sysselsättningspolitiska skäl, tar tag i frågan på ett sådant sätt att vidareutvecklingen av svensk traktor och traktortillverkningen vid Volvo BM i Eskilstuna säkerställs. Tyvärr finns det sysselsättningsproblem på alla håll och kanter i Sörmland. Sålunda förlorar Oxelösunds kommun mellan 660 och 760 arbetstillfällen. Fram till 1985 beräknas behovet av nya arbetstillfällen till 900. Kommunen gör stora ansträngningar för att i någon mån få ett mera mångsidigt näringsliv och för att möta de sysselsättningsproblem som strukturförändringen inom stålindustrin medfört. Ett betydelsefullt instrument i dessa strävanden är Oxelöinvest. Bolagets ekonomiska resurser är dock klart otillräckliga. Oxelösunds kommun har begärt att Oxelöinvest skall beviljas 30 miljoner, uppdelat i två etapper, varav 15 miljoner i den första. Vi socialdemokrater har stött detta krav på sysselsättningssatsning i vår partimotion, och näringsutskottets s-grupp bar fram det i en reservation när frågan om vissa investeringar i SSAB behandlades i förra veckan. Den borgerliga majoriteten i riksdagen ställde sig dock, vilket bilden av voteringstavlan utvisade, lika kallsinnig till detta välmotiverade krav som regeringen tidigare hade gjort. Här är det bara att se fram emot ljusare tider. Vi kommer igen med kravet, förhoppningsvis i ett för denna testfråga gynnsammare mandatläge.

Herr talman! När vi i dag diskuterar industripolitik har vi bakom oss tio år av socialdemokratisk s.k. aktiv näringspolitik och ett par år av nödtvungna borgerliga brandkårsutryckningar för att rädda företag från konkurs och "mildra omställningar. Om alla de stolta socialdemokratiska parollerna från 1967 och 1968, då den aktiva näringspolitiken lanserades, hade infriats, hade riksdagen inte behövt bevilja de många miljarderna till förlustföretag. Hade de socialdemokratiska teorierna hållit streck borde vi i dag haft ett starkt och blomstrande näringsliv, väl rustat för den internationella konkurrensen. Men så är inte fallet. Den socialdemokratiska aktiva näringspolitiken var en politik för tillskapandet av nya statliga organ och nya statliga bolag. Och på bolagsfronten gick det snart så snett att planering och nedläggning blev den dominerande uppgiften. För det enskilda näringslivet fortsatte skatteoch kostnadshöjningarna. Nya regler, lagar och förordningar inskränkte allt mer företagens rörelsefrihet. Företagsamheten och företagarna utsattes för en bitvis hätsk kampanj, som ifrågasatte deras samhällsnytta och ärliga strävan. Och så i mitten av 1970-talet tillkom hotet från löntagarfonderna. Sköter sig en företagare riktigt bra, expanderar hans företag över en viss storleksgräns, tas företaget ifrån honom. Skallet mot företagarna har dämpats. I dessa pressade tider behövs de alltför väl. Och socialdemokratin hart.o.m. tillsatt en grupp, som skall ta hand om småföretag och jobba för dem. Det visar på en ändring i sinnesstämning. Men ialla andra avseenden har socialdemokraterna ingenting lärt. Det som enligt socialdemokraterna skall få fart på vårt näringsliv igen, det som skall trygga vår industriella framtid, är en statlig strukturfond, det är flera nya statliga utvecklingsbolag, det är statliga handelshus, det är mer pengar till Investeringsbanken. Det är statliga organ och statliga tjänstemän som skall återge svensk ekonomi dess dynamik. Tror ens socialdemokraterna själva på detta?

Herr talman! Margaretha af Ugglas för en lugn och sansad debatt och använder inte så många överord som en del andra talare tidigare i debatten. Men det kan ändå vara roligt att en stund diskutera med henne, att byta tankar om vissa av hennes påståenden. Hon upprepade glatt och villigt all broschyrvisdom från moderaternas valrörelse. Margaretha af Ugglas säger först och främst: ”Nu har vi i tio år haft socialdemokratisk industripolitik” — hon avser då perioden 1967-1977 -”och hur har det gått?” Ja, det gick inte så illa förrän de borgerliga tog över och började föra en annan politik. Det var då det gick riktigt åt skogen. Men man kan också vända på det hela och säga: Marknadsekonomin har haft minst 100 år på sig, och den har inte lyckats bättre att döma av dagens situation. Jag tror att det är farligt att göra sådana där uttalanden om hur många år det eller det har verkat. Sedan säger Margaretha af Ugglas att vi socialdemokrater menar att statliga bolag skall vitalisera industrin. Och så hittar hon, precis som sin partiledare, en auktoritet: hon får tag i Anders Leijon, som har talat om någonting som visst heter statlig industriell knappologi eller vad det var. Jag hoppas att det uttrycket får stå för Anders Leijon, för jag tycker att det är ett gräsligt ord. Hon säger då så här: Vi fick ju ett statligt utvecklingsbolag, men hur gick det med det? Ja, hur gick det med det? Jo, vi fick ett statligt utvecklingsbolag, som seden kom att svältfödas, tokigt nog. Jag skall inte ta ifrån mitt parti ansvaret för att bolaget inte fick tillräckliga anslag och inte hade tillräckliga medel att arbeta med utan hamnade under Statsföretag, som höll det väldigt stramt. Så ville Statsföretag sälja ut bolaget, och det gjordes också. Det blev ett privat bolag, men det fick inte ordentliga resurser då heller, och sedan köpte Statsföretag det tillbaka. Felet är inte utvecklingsbolagets, utan felet är industribyråkraterna och deras sätt att bakvägen strypa en sak som kanske var vettig. Till slut kommer Margaretha af Ugglas fram till att hon har funnit att lösningen på alla problem ligger i skolan. Hör och häpna: vi skall ha en bättre utbildning. Jag kan hålla med henne i långa stycken — och det gör vi i vår motion också, där vi talar om att vi måste göra någonting åt skolan för att där skapa större intresse för tekniska ämnen. Det är uppenbart att det har varit dåligt med detta under de senaste åren. Men skillnaden mellan moderaternas och vårt resonemang om skolan är väldig. Moderaterna talar vitt och brett om hur dålig skolan är och att den borde ändras, att det är för eländigt, osv. osv. Det är ett förfärligt gnölande, men man föreslår inga resurser för att göra skolan bättre. Vi har däremot tagit ansvaret för vad vi säger: Låt skolan få 100 milj.kr., så att den kan försöka klara upp sin situation och så att det blir så mycket bättre sedan! Är inte det vettigare än att bara kvirra om att skolan är dålig? Margaretha af Ugglas säger också att vi är mera kapitalistiska än vad kapitalisterna är själva. Vi har så usla kapitalister i dag att de inte har så mycket pengar att det räcker.

Herr talman! Näringsutskottets ordförande är en mycket skicklig debattör, så skicklig att jag nästan önskar att han hade sopat golvet med mig ännu litet grundligare den här gången. Nog gick det kolossalt illa för socialdemokraternas aktiva näringspolitik och nog hann det visa sig långt innan det blev regeringsskifte. Jag minns mycket väl vår vice partiledare Staffan Burenstam Linders många debatter här i kammaren runt vad som hände de statliga företagen, så nog hann de avslöja sig långt före regimskiftet. Sedan säger Ingvar Svanberg att marknadsekonomin har haft hundra år på sig — men se vad den har åstadkommit! Ja, Ingvar Svanberg, den har åstadkommit att Sverige är världens rikaste nation —än så länge i alla fall, men vi håller väl på att tappa den positionen nu. Detta har marknadsekonomin åstadkommit. Jag frågar mig — Ingvar Svanberg sade inte det i sin replik nu, men vi får höra så mycket om de råa marknadskrafterna — var Sverige har byggt upp sin välfärd, om inte ute på världsmarknaden. Och var är det vi måste trygga vår välfärd, om inte just ute på världsmarknaden? Det tror jag att vi alla måste hålla med om, oavsett partifärg. Vad är det de råa marknadskrafterna består av? De består av konsumenter, löntagare och företagare. De består av människor, och det är ute på världsmarknaden som vi måste trygga Sveriges framtid. Det är ju där som skillnaden mellan våra uppfattningar finns. Vi säger att det är ekonomiska problem vi brottas med — vi sticker inte under stol med att det finns problem för den svenska ekonomin och att allt inte är riktigt och rättvist nu — men man löser inte problemen, om besluten flyttas från människorna ute i produktionen, från företagare och anställda, till politiker i det här huset eller till tjänstemän i kanslihuset. Det är där skillnaden i vårt synsätt ligger.
Herr talman! ”Så jag målar, donna Bianca, ty det roar mig att måla så”, skulle man kunna säga om Margaretha af Ugglas senaste uttalande här. Hon säger att marknadsekonomin har gjort Sverige till världens rikaste nation och att den har åstadkommit det på hundra år men att socialdemokratin med sin näringspolitik bara har åstadkommit elände. Ja, men snälla Margaretha af Ugglas, det är ju i detta underbara samhälle som är så bra, skapat av marknadsekonomin, som den socialdemokratiska politiken har förts. Då kan den ju inte ha blivit så dålig, eftersom vi fortfarande är ett av de bästa länderna i världen. Försök hålla ihop resonemangen i detta sammanhang! Sedan säger Margaretha af Ugglas någonting som jag skall hålla med henne om -— att det är självklart att vi skall ute på världsmarknaden skaffa oss kunder, och det är mycket värdefullt att vi kan sälja där. Och världsmarknaden består av människor, säger Margaretha af Ugglas. Människor ja! Får vi inte mer och mer en utveckling på världsmarknaden där vi visserligen skall vara med och försöka göra oss gällande men där det inte är människor som styr utan där det är några — kanske ytterligt få — multinationella företag osv. som dominerar marknaden? Man skall inte vara så blåögd att man tror att det är fritt varuutbyte mellan våra småföretagare här och småkonsumenterna ute i Europa. Det finns mycket mellan himmel och jord, så jag tror att man skall vara litet ödmjuk i det där sammanhanget. Men självfallet är det på världsmarknaden vi skall göra oss gällande — det är vi överens om. Vi har också väckt mycket omfattande motioner när det gäller exporten. Som sagt: Vi är emellertid inte så övertygade om att detta underbara land, som marknadsekonomin har skapat, är så bra. Det befinner sig i kris i dag, icke beroende på socialdemokratisk politik utan beroende på frånvaron av socialdemokratisk politik.
Herr talman! Jag påstår inte att det är marknadsekonomin som skapat detta underbara land, utan det är väl en blandning av natur och svenskar som har jobbat. Men vi har använt marknadsekonomin som ett medel, som ett ekonomiskt system, och det är väl det som nu socialdemokratin är på väg att överge. Jag tror att det är detta som oroar väldigt många svenskar, för man har gillat den svenska blandekonomin och tyckt att den fungerat bra. Kombinationen av välfärdspolitik och ett fritt näringsliv har de allra flesta svenskar funnit riktig. Det är därför att socialdemokratin är på väg att överge denna blandekonomi som socialdemokratin i dag förlorar hos väljarna.

Herr talman! I motionen 1978/79:330 har jag tillsammans med Ingemar Konradsson tagit upp frågan om stödet till enskilda uppfinnare. Vianför i motionen att det är av största vikt att samhället stöder de enskilda uppfinnarna och att samhället på olika sätt tillvaratar och verkar för utvecklande av de idéer och uppfinningar som finns lagrade hos landets enskilda uppfinnare. Det finns en rad problem för de enskilda uppfinnarna som kunde motverkas genom en mera aktiv insats och stimulans från samhällets sida. De frågor som vi aktualiserat i vår motion har också tagits upp i den socialdemokratiska partimotionen 1978/79:2020, där det även föreslås vissa konkreta insatser för uppfinnarstöd m.m. I utskottsbetänkandet instämmes i de tankegångar som vi anfört i vår motion, samtidigt som utskottet hänvisar till att förslagen och tankegångarna redan prövas i olika sammanhang. Det är av största vikt att de ökade resurser som nu kommer bl.a. styrelsen för teknisk utveckling och de regionala utvecklingsfonderna till del också ger underlag för en ökad aktivitet för att stödja de enskilda uppfinnarna och ta till vara den resurs som ligger hos de enskilda uppfinnarna. Herr talman! Även om utskottet inte mera konkret har angett insatserna för uppfinnarstödet, så ligger det i skrivningarna sådana inriktningar att vi som motionärer kan känna en viss tillfredsställelse trots att motionen nu avstyrkts. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Industripolitiken är ett utomordentligt viktigt ärende, och det är beklagligt att det skall behandlas under trycket av så många stora frågor i riksdagens slutspurt. Den av folkpartiregeringen framlagda propositionen 123 är, som sagts tidigare i dag, omfattande, men det reella innehållet är ganska begränsat. Det är endast ett fåtal förslag som läggs fram i den. Jag saknar särskilt småföretagarfrågorna och uppföljningen av småföretagarpaketet från december 1977. Det har dock väckts en hel del motioner med anledning av propositionen 123 och budgetpropositionen från årets början. Utskottsbehandlingen har lett till kompletteringar av propositionen 123 på flera väsentliga punkter. Jag tänker ge några kommentarer till några motioner som jag har varit med om att väcka och som behandlas i betänkandet. Utskottsbehandlingen har som vanligt resulterat i både avstyrkanden och tillstyrkanden, men jag känner mig nöjd med behandlingen i stort. Utskottet föreslår bifall till en motion om att man skall höja anslaget till SIFU med 1 milj.kr. Det var ganska anmärkningsvärt att regeringen i år föreslog en sänkning av anslaget till 9,4 milj.kr., trots penningvärdeförsämringen och trots att SIFU hade begärt hela 13 miljoner. Det är bra att utskottet har rättat till detta. Utbildningsfrågorna för företagen och deras personal är en verklig hävstång, om man skall satsa på de mindre och medelstora företagen. Skall denna sektor växa, är utbildning en av de primära förutsättningarna. Ett par motioner som har väckts med anledning av exportfrågorna anser jag vara betydelsefulla inlägg. Det har genom åren förekommit många framstötar om hur man skulle kunna få småföretagen mer exportinriktade, men resultatet har blivit relativt klent. Det har visserligen åstadkommits en del framsteg, men de är helt otillfredsställande, om man ser till småföretagens möjlighet att producera även för export. Om utskottets hemställan bifalles, skall riksdagen ge regeringen till känna att man bör utvidga möjligheterna för mindre företag att refinansiera exportaffärer. Det är ett litet framsteg, och jag hoppas att man i fortsättningen kan ta ytterligare steg. Utvecklingsfonderna är självfallet de organ som vi har stora förväntningar på när det gäller utvecklingen för de mindre och medelstora företagen. Tillkomsten av dessa fonder var en av de stora händelserna efter trepartiregeringens tillträde 1976. Det har börjat bra, och förväntningarna är stora ute i landet. Det är riktigt och rejält att man nu ökar medelstilldelningen till utvecklingsfondernas utlåningsverksamhet. Sven G. Andersson har tidigare i dag sagt att våra förslag är rejäla överbud. Jag protesterar mot det påståendet. Utvecklingsfonderna har själva begärt betydligt mer än vad regeringen i detta sammanhang har tilldelat dem. När man fördelar dessa pengar på de olika länen blir det småpengar i förhållande till de resurser som riksdag och regering i olika sammanhang har hanterat för att minska arbetslösheten och stödja företag i olika delar av landet inom de branscher som har drabbats av struktursvårigheter. Att man nu direkt ökar medlen till utlåning med 300 miljoner och skapar ett nytt borgenssystem så att fonderna mot statens garanti kan låna ytterligare 300 miljoner är inget överbud. Pengarna kommer att behövas. Det är också helt nödvändigt att höja utvecklingsfondernas administrationsanslag med 10 milj.kr. Det har visat sig att personalen på grund av fondernas ökade verksamhet och breddade program inte räcker till. Man måste här arbeta med uppsökande verksamhet. Man måste tala med många företagare och efterlysa initiativ och idéer till produkter som kan utvecklas. Man måste också i tid gå in för att möta risker för fallissemang. Här räcker personalen f. n. inte till. Trots landstingens ökade insatser kan man på varje fond notera personalbrist. Det är alltså ett riktigt beslut. Det är mot denna bakgrund som centerpartisterna på Norrlandsbänkarna har väckt en motion om att sådana uppdrag som utvecklingsfonderna får av länsstyrelserna, dvs. beredning av lokaliseringsärenden, bör ersättas med arbetsmarknadsmedel. Vi har i motionen tagit exempel från Gävleborgs län, där större delen av den personal som är avlönad med statsmedel får ägna sig åt lokaliseringsärenden. Detta förhållande gör att de län som har stora arbetsmarknadssvårigheter får mindre resurser till den normala företagsservicen och den löpande verksamheten. Utskottet har inte tillstyrkt motionen, men jag hoppas att det så småningom kommer en rättelse till stånd av de påtalade förhållandena. Om inte annat bör industriverket ta hänsyn till dessa vid fördelningen av de centrala medlen. Om riksdagen bifaller utskottets förslag är det meningen att man skall starta ytterligare två regionala investmentbolag. I småföretagspropositionen ingick ju förslag om startande av två sådana företag, som har sina säten i Karlstad resp. Härnösand. Centerledamöterna från Gävleborgs län har motionerat om att ett investmentbolag måtte förläggas till detta län. Den motionen har avstyrkts liksom andra motioner i lokaliseringsfrågan i liknande ärenden. Utskottet har alltså inte tagit ställning till frågan var dessa två nya investmentbolag skall förläggas. Det finns mycket goda skäl för att ett av dem placeras i södra Norrland. Länsstyrelsen i Gävleborgs län med landshövdingen Hans Hagnell i spetsen skrev till regeringen i mitten av den här månaden och redogjorde för situationen i Gävleborgs län. Jag tror att den skrivelsen jämte mycket annat material kan bilda beslutsunderlag för regeringen, när den skall effektuera riksdagens beslut på det här området. Sven G. Andersson uttalar kritiska synpunkter och menar att utvecklingsfondernas primära uppgift att samordna resurserna till företagen på länsplanet äventyras genom våra förslag. Jag har en motsatt uppfattning. I centermotionen om just dessa investmentbolag har vi klart utsagt att vi ”vill understryka att de regionala investmentbolagen enligt vår uppfattning skall ses som ett komplement till de regionala utvecklingsfonderna. Investmentbolagen bör därför bedriva sitt arbete i nära kontakt med de berörda utvecklingsfonderna.” Om sådana tendenser skulle visa sig som Sven G. Andersson talar om, bör man se till att de motverkas. Utvecklingsfonden skall vara den institution dit företagen kan vända sig och få vägledning och besked om var de skall söka sina lån och servicetjänster av olika slag. Även om nya institutioner tillkommer skall alltså företagen få vägledning från utvecklingsfonden. Vi har också en motion om småföretagens eget kapital. Den frågan har trots många utredningar inte fått någon bra lösning. Utskottets majoritet har inte heller nu varit välvillig. Men motionen följs upp i en av centerns reservationer, nämligen nr 17. Till slut vill jag omnämna ytterligare en motion, nr 1505, som avlämnades under allmänna motionstiden och där vi yrkat att regeringen får i uppdrag att verkställa tidigare aviserade planer på att i samråd med företagens och de anställdas organisationer genomföra informationsinsatser rörande företagandets villkor. Det var i småföretagarpaketet som dessa planer togs upp. Motionen är i viss mån tillgodosedd genom att regeringen i propositionen föreslår att 3 milj.kr. anslås till centrala informationsoch organisationsinsatser samt till utvecklingsfondernas kostnader för en nyetableringskampanj. Det är knappast tillräckligt, men det är en god början. Vad vi i motionen framhållit som särskilt angeläget och som jag gärna vill poängtera här är att det måste till en information till den stora allmänheten angående den betydelse som de mindre och de medelstora företagen har i samhället. Det är angeläget att informera om att företag med mindre än 200 anställda svarar för närmare hälften av sysselsättningen i näringslivet. På många orter är de av avgörande betydelse för utkomstmöjligheterna och för orternas livskraft och fortbestånd. De är en av förutsättningarna för att man skall kunna driva en decentraliserad näringspolitik och en framgångsrik regionalpolitik. Småföretagen fyller en väsentlig funktion som underleverantörer och legotillverkare för exportföretagen och storindustrin. De utgör en grogrund för uppfinningar och teknisk förnyelse liksom för tillkomsten av nya affärsidéer. För konsumenternas behov av mångfald och valfrihet i varuutbudet är småföretagen oumbärliga. Servicesektorn, som är en förutsättning för individernas välbefinnande, domineras helt av småföretag. Som arbetsplats ger också småföretagen den möjlighet till överblick över produktionen och att påverka den egna arbetssituationen som är förutsättningen för trivsel i arbetet. Småföretagens flexibilitet och uthållighet har visat sig vara av utomordentligt värde under konjunkturnedgångar. Inte minst under de senaste årens svårigheter och strukturproblem för stora branscher har småföretagen visat ytterst god sysselsättningsförmåga. Vi är alltså för framtiden beroende av en livskraftig småföretagssektor. Den kan bestå och utvecklas endast om unga människor även i framtiden vill ägna sig åt att bli företagare. Här kan man känna en viss oro. Den trånga sektorn, sade Nils G. Åsling tidigare i dag, består inte av kapital eller annat utan av människor som vill satsa på företagandet. Det är därför nödvändigt att vi från samhällets sida klart deklarerar vår tro på småföretagen och skapar det klimat och de förutsättningar som erfordras för att ge unga människor med intresse för denna sektor möjlighet att med framtidstro bli företagare. Det ligger i såväl företagens som löntagarnas och samhällets intresse att åstadkomma en sådan näringsmiljö. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna av centerpartisterna i näringsutskottet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Johan Olsson och jag har inga divergerande uppfattningar om småföretagarnas betydelse. Det vet jag efter att ha diskuterat det med Johan Olsson i många år här i kammaren och efter att ha arbetat ihop med honom i olika organisationer. Däremot tycks inte Johan Olsson hålla med mig om att det är ett överbud när man vill öka utvecklingsfondernas lånekapacitet med ytterligare 300 miljoner. Jag citerade vad som sades i småföretagarpropositionen. Där föreslogs ett helt nytt system, nämligen att anslagen till fonderna skulle gå över budgeten. Det är viktigt att komma ihåg det. Här begär man nu att staten skall ställa ett slags kreditgaranti på 300 miljoner som fonderna skall kunna utnyttja. Det har naturligtvis en viss optisk betydelse, som jag tidigare sade. På det sättet blir anslaget svårt att se; man får inte samma budgeteffekt. Visst tror jag att utvecklingsfonderna kan sätta sprätt på de här pengarna. Men Johan Olsson och jag har i företagareföreningsutredningen varit överens om att fonderna skall växa ut i något så när rimlig takt, och remissinstanserna gav oss i stort sett rätt i det. Det här förslaget innebär ett väldigt påslag till fonderna — jag vidhåller det. Nu får de sammanlagt 1,6 miljarder kronor att låna ut. Det är stora slantar. Därutöver stöttar Investeringsbanken, där jag vet att Johan Olsson är vice ordförande, med maximalt en miljon på utlåningsbeloppet. Min principiella uppfattning när det gäller utvecklingsfonderna — och det trodde jag var riksdagens också — är att de regionala fonderna skall vara de centrala organ som ombesörjer service och viss form av låneverksamhet riktad mot småföretagarna. Jag tycker det är tråkigt om man nu skall börja bilda nya typer av bolag. Som jag redovisade när vi diskuterade varvspropositionen finns det redan i dag möjligheter att i stället för att bilda investmertbolag lägga över motsvarande summa på utvecklingsfonderna. Om man nu anser att det behövs hade man även här kunnat lägga på utvecklingsfonderna beloppet i fråga.
Herr talman! Sven G. Andersson säger att vi var överens om att anslagen skulle gå över budgeten. Det var vi visserligen, men vi diskuterade ändå i utredningsarbetet om man inte också skulle hitta andra vägar varigenom man kunde komplettera anslag över budgeten. Det skulle göra fonderna mer självständiga. Man skulle alltså få ett större område att spela över när det gällde att skaffa fram resurser för fondernas utlåning. Detta diskuteras ju också i propositionen — huruvida det är en sak som man bör titta på. Det är alltså ingenting nytt och oväntat. Jag tror att det kan vara en riktig väg. Vi får väl hitta formerna efter hand. Att det här skulle vara fråga om utomordentligt stora påslag kan jag inte finna. Jag har varit ute vid möten och träffat företagare som, när det har gällt några tusen kronor till produktutvecklingslån eller annat har frågat: Hur är det möjligt att ni kan protestera mot att vi får dessa lån, när staten skickar i väg hundratals miljoner — eller kanske några miljarder — till varven? Vad ger ni oss för garanti av det slag som man har gett vid varven, om vi förlorar våra jobb i företaget? Det här är småpengar relativt sett, och jag tror inte att det är någon risk för att de skall slösas bort. Pengarna är ju kvar om man inte lånar ut dem. Ansvaret ligger på utvecklingsfondernas styrelser. När det gäller risken för att utvecklingsfonderna förlorar den samordnande möjligheten, dvs. att vara det organ där företagen kan få vägledning vart man kan vända sig, anser jag att den risken inte är stor. Och om den dyker upp, får vi rätta till förhållandena enligt den målsättning vi har, nämligen att utvecklingsfonderna skall vara det samordnande organet. Om det tillkommer nya institutioner såsom ett investmentbolag, så kan vi konstatera att det är en annan karaktär på ett sådant bolag än på en utvecklingsfond. Om 1. ex. uppgiften att gå in i enskilda företag med minoritetsägande skulle ligga inom fonden, så skulle det ju kunna bli en dualism, och svårigheter skulle uppstå. Jag tror att dessa institutioner måste vara åtskilda. Men det viktiga är ju att det sker ett samarbete mellan investmentbolagen och utvecklingsfonderna.
Herr talman! Jag kan väl förstå att Johan Olsson kan träffa människor som säger: Jag vill låna några tusen, men det har inte gått — och tänk vilka penningsummor som staten skickar över till varven! Nu vet vi ju att utvecklingsfonderna har haft pengar. Det har varit Norrlandslänen och Storstockholm som haft problem, men i övrigt har man haft så att man klarat sig. Men det är väl alltid så med projekt som man inte harriktiga säkerheter för, att det kan vara problem när det gäller att få de olika utvecklingsfondernas styrelser att godkänna lån. Jag förutsätter att det är detta det är fråga om, för någon större brist på pengar har det inte varit, med undantag av, som jag nämnde, Norrlandslänen och Storstockholmsregionen. Jag vill återkomma till detta med garantisumma. Även om man resonerar i utredningen om att man skulle kunna tänka sig detta, så skall enligt propositionen pengarna gå över budgeten.
Herr talman! Om man nu har fått till stånd dessa utvecklingsfonder, som det ställs stora förväntningar på och som har lyckats ganska bra hittills med att vinna förtroende hos företagen och hos människorna i länen, då tycker jag att vi kan säga, Sven G. Andersson, att det i varje fall inte får vara brist på pengar som skall hindra deras fortsatta utveckling. Låt oss se till att det finns tillräckligt med pengar för utlåningsoch annan verksamhet! Då får vi se inom kort vad fonderna kan göra.

Herr talman! Jag vill anknyta till punkten 32, där utskottets socialdemokrater och centerpartister föreslår regeringen att inrätta tre samhällsägda och två särskilda utvecklingsbolag. Jag kan försäkra att det förslaget hälsas med stor glädje i Norrland, särskilt i Jämtland och Västerbotten, dit de särskilda utvecklingsbolagen föreslår bli lokaliserade. Vi knyter i den norra delen av vårt land stora förhoppningar till utvecklingsbolagen för energi, miljövård och transportsystem. På de områdena finns starka anknytningar till Norrland. I Jämtland och Västerbotten kommer de föreslagna särskilda utvecklingsbolagen att bli mycket värdefulla instrument för näringslivsutvecklingen och ge möjligheter till ett mera aktivt samhällsengagemang, även ägarmässigt, i den utvecklingen. Jag tycker också att det är ett bra förslag att de här bolagen skall knytas an till utvecklingsfonderna. Jämtland och Västerbotten har liksom Norrland i övrigt hårt drabbats av de senaste årens havererade regionalpolitik, brist på näringspolitiska insatser och avsaknad av samhällsstyrning. I mitt hemlän Västerbotten har vi sedan 1976 förlorat nära 2 500 jobb i gruvoch tillverkningsindustrin. I hela Norrland har under samma tid försvunnit ca 10 000 industrijobb. För att stoppa en sådan utvecklingstrend och vända den till en ny utveckling krävs en målinriktad näringspolitik, en samhällsaktiv regionalpolitik och så resurser. De föreslagna utvecklingsbolagen kan bli mycket värdefulla instrument för näringslivet. Vi är glada åt förslaget om inrättande av bolagen, men vi skulle naturligtvis ha behov av långt större startkapital. Jag hoppas ändå att vi skall få se de fem startmiljonerna för vart och ett av bolagen som en grundplåt, som riksdagen är beredd att bygga på med anslag de närmaste åren. Behoven uppgår säkert redan nu till tiodubbelt det föreslagna beloppet. Till sist, herr talman: Jag är verkligen förvånad över att näringsutskottets moderater och folkpartister i en reservation yrkar avslag på förslaget om utvecklingsbolagen. Det måste bero på okunnighet om de verkligt akuta behoven. Jag hoppas dock att moderaterna och folkpartisterna på Norrlandsbänkarna skall veta bättre, så att vi slipper nejsägare i vår norrländska del av kammaren.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den nu pågående debatten om näringsutskottets betänkande om industripolitiken för att jag därmed vill få möjlighet att följa upp en motion angående extra resurser till utvecklingsfonden i mitt hemlän, som behandlades här i kammaren då riksdagen beslutade om ändring av lånet till Uddeholms AB. Jag och mina medmotionärer, som ville att den outnyttjade delen av Uddeholmslånet skulle överföras till utvecklingsfonden i Värmland, fick då besked om att dessa lånemedel icke var tillgängliga för utvecklingsfonden. Regeringspartiets talesman anförde att vi skulle avvakta det nu i dag föreliggande betänkandet från näringsutskottet, för i detta skulle man ta upp tilldelningen av resurser till utvecklingsfonderna. Efter att ha läst igenom betänkandet kan jag konstatera att här framförs inte något folkpartiförslag som på långt när skulle kunna tillgodose de stora behov av ytterligare resurser som jag och mina medmotionärer tidigare tagit upp eller som säkerställer de medel som både mitt läns utvecklingsfond och säkerligen även alla andra utvecklingsfonder är i behov av. Herr talman! Jag ser det besked som jag tidigare fått från folkpartiets sida som ett grovt försök att dribbla bort ett angeläget yrkande om ökade resurser till ett län som är på väg att förblöda. Finten var dock inte så fin att den på något sätt försätter oss på åskådarplats. Vi kommer i det fortsatta spelet om pengarna att attackera regeringen om ökade resurser till vårt län på samma sätt som vi gjort tidigare. De 300 miljoner som folkpartiet föreslår i ökning till landets samtliga utvecklingsfonder är egentligen inte värst mycket mer än vad enbart utvecklingsfonden i Värmland framfört behov av. Nog är det märkligt, i en tid då de traditionella kapitalgivarna, bankerna, har dragit ned sitt risktagande till ett minimum och då allt fler företag vänder sig till utvecklingsfonderna för att få deras hjälp med krediter och investeringskapital, att regeringspartiet inte kan inse att utvecklingsfonderna inte kan leva av allmosor utan måste få rejäla kapitaltillskott. Personligen har jag erfarenheter från mitt län av hur företag, som vill komma i gång med produktion av vettiga, framtidsinriktade produkter, tvingas att finansiera sina maskinköp med dyra avbetalningsköp, därför att ingen bank vill ta riskerna och därför att utvecklingsfonden inte har pengar att ställa upp med. I detta läge är det ändå en tröst i bedrövelsen att centern har insett det allvarliga i läget och gått med på socialdemokraternas förslag att utvecklingsfonderna skall få möjlighet att låna upp ytterligare 300 miljoner till kreditverksamhet. Det mest vettiga i det läge som råder vore ändå inrättandet av en strukturfond av den typ som vi har föreslagit från socialdemokratiskt håll, och jag tror att allt fler små och medelstora företag har lärt sig inse behovet av en sådan fond. Jag skall inte ytterligare beröra behovet av ökade resurser till utvecklingsfonden i mitt län, därför att det är i dag som det är. Men det borde ha varit annorlunda, om regeringspartiet hade velat se situationen i exempelvis mitt hemlän som den verkligen är. Av utskottsbetänkandet framgår att man nu föreslår inrättandet av ytterligare två regionala investmentbolag inom ramen för Svetabs verksamhet, ett i Västerbotten och ett i Jämtland, och det är säkerligen nyttigt för bägge dessa län, därför att de behöver all den hjälp de kan få för att klara framtiden. Jag vill dock i detta sammanhang skicka med några ord på vägen angående den här nya verksamheten inom Svetab. Vi har i Värmland snart ett års erfarenhet av Svetabs verksamhet genom det regionkontor som vi har del av. Under detta år har vi tyvärr ännu inte fått något större engagemang från Svetab. Detta kan givetvis bero på att man har för litet pengar eller på att man har för litet personal, och det sägs från dem som har kommit i kontakt med verksamheten att det tar för lång tid för Svetab att bestämma sig för olika engagemang. Om detta är riktigt bör åtgärder i så fall vidtagas därför att Svetab kan som instrument och rätt använt i den akuta situation som råder i de län där man verkar eller skall verka vara en värdefull ingrediens för framtiden. Herr talman! Tillåt mig slutligen notera den tillfredsställelse jag som facklig företrädare känner över att utskottet har skrivit välvilligt och tillstyrkt Ingvar Svanbergs motion 1519 om vidgad representation för de fackliga organisationerna och företagarorganisationerna i de regionala utvecklingsfondernas styrelser. Centern har här i dag genom förre industriministern Nils Åsling uttryckt avoghet till utskottets inställning i frågan, och detta är ju inte någon ny inställning från Nils Åslings sida. Personligen minns jag hur han, när vi behandlade småföretagspropositionen här i riksdagen, manglade fram en motion om ökad eller bättre representation för de fackliga organisationerna och företagsorganisationerna. Motionen inlämnades av hans partikamrat Johan Olsson och folkpartiets Sven G. Andersson. Man har svårt att begripa hur centerpartiet skall kunna försöka framtona sig som ett löntagarparti, när partiet fortfarande framhärdar i sina försök att utestänga löntagarna från värdefull representation i utvecklingsfondernas styrelse. Herr talman! Med det hittills sagda vill jag yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Jag har emellertid ytterligare någonting jag vill säga till Margaretha af Ugglas med anledning av hennes tidigare anförande. Det gäller den del i vilken hon tog upp frågan om löntagarfonderna. Det är väl bara att konstatera det faktum att Margaretha af Ugglas och moderaterna i sin helhet tillsammans med Svenska arbetsgivareföreningen bedriver en skräckpropaganda gentemot löntagarfonderna i olika fora. Vi tycker att detta är underligt, när det tvärtom är så att det riskvilliga kapital som behövs i dag i samhället inte finns tillgängligt. Detta kan dokumenteras av många människor, som känner till kapitalmarknaden. Den största faran för framtiden utgörs av moderaternas sätt att argumentera med skrämselpropaganda riktad till i första hand de små företagarna. De små företagen behöver inte hysa någon rädsla för löntagarfonder. Tvärtom skulle dessa små företag ha en ovärderlig nytta av kollektiv kapitalbildning genom löntagarfonder. Herr talman! Jag vet inte om det är tillåtet att här i kammaren upplysa om att Margaretha af Ugglas väl i egenskap av ganska stor aktieägare kan anse sig ha en särskild anledning att reagera mot ett kommande förslag om löntagarfonder. Självfallet kan det vara så att hon och många i hennes situation i första hand känner sin möjlighet att få arbetsfria aktieinkomster i framtiden hotad. Men inte behöver några småföretagare vara rädda för löntagarfonder. Det är väl tvärtom på det sättet att man från moderat håll — och det gäller även dem som har funnits med på talarlistan här i kammaren — inte har hyst någon egentlig rädsla för att ta emot kapital som kommit utifrån. Trots att man i annonskampanjer och på annat sätt driver propaganda mot inrättande av löntagarfonder har vederbörande ändå ställt upp på dessa principer, tagit emot pengar från staten och även släppt in ett löntagarinflytande i företaget. Detta är ett dubbeltramp som gör att det blir svårt för moderaterna att få in växeln så man styr in på rätt spår. När det gäller frågan om vad som skall ske med företagen i framtiden, med beaktande av den rädsla som man nu sprider från moderat håll mot löntagarfonder, kan både Margaretha af Ugglas och andra moderater sätta sig ner och läsa partiorganet Svenska Dagbladet för i dag.

Det finns anledning att försöka hålla denna diskussion om löntagarfonder på en vettig nivå, sätta sig ner och konkret diskutera vad detta egentligen skall innehålla för framtiden och inte gå ut och skrämma människor på det sätt man i dag gör från moderat håll. Med detta, herr talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i det nu aktuella betänkandet.
Herr talman! Sune Johansson gav en något felaktig historieskrivning av mitt agerande i samband med utformningen av styrelserna för utvecklingsfonderna. Det var rätt, så långt att vi i företagareföreningsutredningen lade fram ett förslag som innebar att företagens och de anställdas organisationer skulle vara representerade. Efter beredningen i regeringskansliet, där man föreslog att det skulle satsas mycket hårt på att landstingen skulle vara de organ som valde ledamöterna, så inordnade jag mig i det förslaget. Jag hade alltså ingen motion i samband med behandlingen, utan jag stödde propositionens förslag om att länsstyrelserna skulle utse samtliga ledamöter. Det är en något underlig skrivning i betänkandet, där det sägs att de förväntningar som trepartiregeringen ställde inte har infriats i valen ute i landet. Jag tror nog att man egentligen är ganska nöjd med representationen i de nya fondstyrelserna både från företagens och från de anställdas sida. Under alla förhållanden är det för tidigt att nu genomföra någon ändring, och jag tycker därför att den reservation som har avlämnats i ärendet är helt riktig, och jag stöder den.

Herr talman! Sune Johansson vände sig direkt till mig i sitt anförande — jag var inte närvarande i kammaren just då, men jag hörde hans anförande från högtalaren i mitt rum — och jag tycker att han i viss mån svarade sig själv. Å ena sidan skulle jag nämligen vara rädd om mina aktieplaceringar och därför ogilla löntagarfonder, men å andra sidan citerade Sune Johansson en artikel i Svenska Dagbladet där man sagt att aktievärdet skulle stiga med ett löntagarfondssystem, och från den synpunkten skulle jag alltså välkomna ett sådant. Nej, Sune Johansson, inget av detta är riktigt. Min oro för löntagarfonderna hyser jag som medborgare i det här landet, och som sådan hyser jag oro för vad de skall innebära för den svenska samhällsutvecklingen, för inflytandet för de vanliga människorna i det här samhället, för möjligheterna att bibehålla ett decentraliserat system med någon enskild företagsamhet. Sune Johansson sade: Oroa er inte, ni som har små företag! Men hur var det på den senaste LO-kongressen? Där ville man ju t.o.m. sänka gränsen för hur många anställda företagen skulle få ha för att omfattas av löntagarfonderna — det var en sänkning från 200 till 50, om jag minns rätt. Sedan är det ju också så, Sune Johansson, att små företag kan bli stora. Det är ju på det sättet vi har fått en välfärdsutveckling i det här landet. Det är ju därför vi behöver ett nyföretagande med flera små företag som får möjlighet att växa och bli stora, att erbjuda flera arbetstillfällen, att gå ut på exportmarknaden och att skapa svensk välfärd. Hur skall vi få nya företag och små företag att vilja växa, om löntagarfonderna kommer att ta över dem när de blir tillräckligt stora och expansiva och när de erbjuder tillräckligt många arbetstillfällen?
Herr talman! Jag vill först återkomma till Johan Olssons inlägg. Även om Johan Olsson inte skrivit på motionen om styrelserepresentation —-jag hade tydligen inte uppmärksammat att det var på det sättet, men jag vet ju att han var med och arbetade fram den i samband med behandlingen av småföretagspropositionen — är det ju ändå så att han är engagerad i SHIO, och där har man ju skarpt reagerat mot att man inte blivit representerad i utvecklingsfondernas styrelser. Det gäller väl här att på något sätt bestämma sig för vilket ben man skall stå på. Det bör inte vara beroende av var man uppträder. Jag tycker att man skall ha samma åsikt i den här frågan vare sig man uppträder i riksdagen eller som representant för SHIO. När det sedan gäller Margaretha af Ugglas inlägg är det riktigt att jag sade att hon inte hade någon anledning att hysa oro, åtminstone inte om man fäster avseende vid den bedömning som man hade gjort i Svenska Dagbladet i dag. Jag tyckte att detta skulle kunna vara några tröstens ord för henne. Vi vet ju ännu inte hur löntagarfondernas konstruktion skall bli i slutskedet. Jag var själv med som ombud på LO-kongressen, när man beslutade att i princip ställa sig bakom inrättandet av löntagarfonder, och då framfördes krav från dem som jobbar i små företag om att även dessa företag om möjligt skulle inkluderas i systemet. Men vi vet ännu ingenting om hur det blir med den saken. Utredningen är ju inte klar på den punkten. Men så mycket kan jag väl ändå tala om för Margaretha af Ugglas att jag har träffat många småföretagare som säger: Om ni skapar ett löntagarfondssystem, se då till att detta också omfattar oss småföretagare, för vi kommer att ha behov av de resurser som på så sätt kan ställas till förfogande. Meningarna är alltså delade här. Men jag tycker att vi skall diskutera detta först den dag vi har någonting konkret att peka på i fråga om fondernas konstruktion. Då skall vi ta en saklig debatt om fonderna, men i dag finns det ingen som helst anledning att gå ut och skrämma människor, småföretagare eller andra, för löntagarfonderna. Men, Margaretha af Ugglas, i den propaganda som bedrivs från Svenska arbetsgivareföreningens sida gentemot löntagarfonderna och som jag antar att ni står bakom också från moderat håll beskrivs de flesta företag som framkomna ur någon form av Sörgårdsidyll. Den handlar om någon skicklig yrkesman som på basis av sitt yrkeskunnande har startat ett företag, och sedan har det företaget utvecklats till en mastodont. Men så är det ju inte. Vi känner till massor av fall där någon med kapitalkraft gått in och köpt ett företag. Jag känner själv till ett sådant företag i mitt hemlän, i Kristinehamn, där en i kapitalkretsar i det här landet icke obekant person helt enkelt gick in och skörtade till sig företaget. Han sitter nu och tjänar pengar på det, medan yrkesmannen får processa om möjligheterna att få ut någonting av det han varit med om att arbeta fram. Så är det med företagsvärlden i det här landet.

Herr talman! Jag kan säga till Hans Gustafsson som jag sade tidigare att den statistik vi har att tillgå skall tolkas med försiktighet. Jag redovisade den statistik från OECD som publicerats av IVA och talade med utgångspunkt i den. Vad som är intressant i den statistiken är att siffrorna för svensk forskning och utveckling avviker från dem för de flesta andra länder. Med undantag för Förenta staterna och Storbritannien expanderade teknisk forskning och utveckling i alla länder i slutet av 1960-talet och under början av 1970-talet. Denna utveckling avstannade i stort sett under perioden 1971-1973. I Japan och Västtyskland fortsatte tillväxten, men i långsammare takt. Det enda land som inte följde det mönstret, enligt OECD:s rapport, var Sverige. Det var den uppgiften jag stödde mig på.

Herr talman! Jag vill först säga att jag till varje ord instämmer i vad Hans Gustafsson anfört. Det är utomordentligt viktigt att vi har en stor teknikergrupp och att man satsar mycket på forskning. Jag vet också att Hans Gustafsson liksom jag är mycket intresserad av dessa frågor. Anledningen till att jag tog upp forskningsoch utvecklingsfrågorna var att man alltid får höra att vi ligger i kölvattnet efter andra nationer på dessa områden. Man ger sken av att Sverige därvidlag ligger nära nog i botten. Jag redovisade därför OECD:s rapport, av vilken framgår att svensk industris forskningsoch utvecklingskostnader uppgår till ca 2 26 av bruttonationalprodukten, vilket är jämförbart med vad som förekommer i Holland och i en del andra länder. Motsvarande siffra för verkstadsindustrin är 3 96. Jag har inte mycket mer att tillägga om detta, men jag vill ändå framhålla att det självfallet är viktigt att vi, om vi skall få fram nya produkter, satsar på dessa områden och får fram nya förmågor som kan klara de uppgifter som där förekommer.